Fru talman! Jag har några frågor till Per Erik Granström. Tycker Per Erik Granström att det är rimligt och rättvist att så många jordbrukare utesluts från ert föreslagna skattenedsättningssystem när det gäller energin? 3 000 omfattas och 10 000 står utanför när det gäller bränslebeskattningen. När det gäller elen omfattas 55 000 och 30 000 står utanför. Är detta Socialdemokraternas definition på rättvisa? Det finns ju möjligheter att hitta ett bättre system. Det är den första frågan. Den andra frågan är: Anser Per Erik Granström inte att vi ska ha några småjordbrukare i Sverige? Det blir ju följden av detta. Om man inte är tillräckligt stor och använder tillräckligt mycket energi och el står man ju utanför det här systemet. Den tredje frågan är: Ser ändå inte Per Erik Granström någon fara i detta med den fasta skatten på kärnkraften? Trots dessa små undantag att man kanske slipper betala när man har stängt kärnkraften vissa dagar, finns risken att man kommer att dra ned på den mycket fina säkerhet som vi har i dagens svenska kärnkraftverk. Alkolholpolitiken får vi väl diskutera i debatten om nästa betänkande.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

Även om Per Erik Granström nu försöker villa bort det med olika saker, kommer detta inte att omfatta alla. Man kan ju stå här i talarstolen och prata om att man slår vakt om småjordbruken och sedan om några timmar fatta ett beslut som får precis motsatt effekt. Det tycker jag är att sjunga ganska falskt. Sedan gällde det kärnkraften. Det som Per Erik Granström säger stämmer inte med hur kärnkraftsindustrin upplever dagens förslag. Förslaget innebär att ni tar ganska medvetna steg i riktningen mot att sakta strypa kärnkraftsindustrin. Ni lägger alltså ännu en snara kring halsen på kärnkraftsindustrin för att se till att den inte är värd någonting när ni med era avvecklingstankar ska ta över och betala. Ni stryper mer och mer för att kärnkraftsindustrin inte ska vara värd någonting. Jag är övertygad om - och det säger de själva inom kärnkraftsindustrin - att detta kommer att få betydelse för säkerheten. Man har ju en del kortare driftsstopp för att se över säkerheten, och då måste man ju betala ändå. Eller hur, Per Erik Granström?

Fru talman! Per Erik Granström, är det ändå inte besvärande att närmare hälften av jordbruksföretagen inte omfattas av skattelättnaderna för jordbruken? Det är små företag som i allt väsentligt är lokaliserade i skogs och mellanbygder. Därmed har de utomordentligt stor betydelse för såväl landskapsbildens vidmakthållande i dessa bygder som för sysselsättningen i ofta sysselsättningssvaga regioner. Granström. Det ska nu göras en översyn av reglerna, vilket framgår av propositionen. Där aviseras t.o.m. en höjning av gränsbeloppen. Borde det inte vara så att översynen i stället inriktades just på att så många som möjligt ska omfattas av lättnaden? Det skulle nämligen ge substans åt de vackra ord som Per Erik

Fru talman! Jag hör på Per Erik Granströms argumentation att han är besvärad över det förhållande som jag påpekade. Jag är det i allra högsta grad. Än mer besvärande skulle det bli om beloppsgränserna skulle höjas framöver. Jag förstår därför mycket väl att Per Erik Granström inte vill ta den debatten i dag. Det är obestridligt att det försäkranssystem som tillämpas inom andra områden av energibeskattningen är effektivt både från kontroll och administrationssynpunkt. Det gäller både för skattemyndigheterna och för brukarsidan.

Enligt hans definition är regler som utesluter hälften av dem som skulle kunna vara berörda rättvisa, därför att det är en generell regel som gäller alla, dvs. att hälften blir uteslutna. Det är en fantastisk definition av rättvisa.

Fru talman! Först vill jag be om ursäkt för att jag gav Per Erik Granström ett annat efternamn, min granne till trots. Jag ber om ursäkt. Även om Per Erik Granström försvarar betänkandet och vårpropositionen kvarstår ändock löftet om likställandet med tillverkningsindustrin. Vilket ska svaret bli till de jordbrukare som hade väntat och hoppats på en minskning av beskattningen, alltså en lättnad? Är de helt nonchalerade och bortglömda, eller vad ska vi ge dem för svar? Jag vill också ställa en helt kort fråga. Det finns olika frågor som kanske kommer tillbaka gång på gång i olika ordval. Jag förstår inte varför vissa företag ska missgynnas, t.ex. inom trädgårdsnäringen. Det vore rimligt med en solidarisk likabehandling av samtliga företagsformer. Jag skulle vilja ha ett förtydligande av detta från Granström.

Fru talman! Då kan de ändå på sikt skönja en förhoppning om en förbättring i tunneln. Kan man tolka detta svar på det sättet att det finns bättre tider att vänta?

Fru talman! Det här betänkandet behandlar en rad punktskattefrågor. De som har väckt lite uppmärksamhet i utskottet är regelsystemet för exportbutiker, skattefrihet för proviantvaror, effektskatt på kärnkraftsel och framför allt jordbrukets energibeskattning. Om jag har hört rätt när det gäller vilka områden som man håller fast vid i sina reservationer är det framför allt i fråga om jordbrukets energibeskattning, och jag tänker i huvudsak uppehålla mig vid den delen. Den 1 juli i år är det enligt förslaget tänkt att en reduktion av energi och koldioxidskatterna ska ske när det gäller jordbruket. Det handlar då om förbrukningen av el och bränsle för uppvärmning. De företag som bedriver jord-, skogs och vattenbruksverksamhet omfattas av dessa skattelättnader. Det är då tänkt att villkoren ska bli desamma som för tillverkningsindustrin. Jag behöver inte rabbla upp det övriga om hur återbetalningssystemet ska vara, utan jag går direkt in på åtminstone en reservation. Det handlar om Centerns reservation. Om man läser reservationstexten framgår det att Centern inte anser att detta förslag jämställer jordbruket med tillverkningsindustrin. I propositionen föreslås när det gäller skattelättnader för bränsle, eldningsolja, helt och fullt samma villkor som gäller tillverkningsindustrin. Men det är tydligen inte nog enligt Centern. För att det enligt Centern ska vara jämställt ska jordbruket ha bättre villkor än tillverkningsindustrin. På annat sätt kan jag inte tolka Centerns reservation när det gäller eldningsolja. När de gäller den administrativa gränsen 1 000 kr för elskatten blir jag mycket förvånad över reaktionerna i en del av reservationerna. Det gäller Centern, Kristdemokraterna och Moderaterna. Är det så illa att enskilda jordbruksföretags framtid hänger på en tusenlapp på årsbasis? Kan det vara så illa? Nej, självklart inte. Det här har mer blivit en portalpunkt, att försöka hitta motsättningar att debattera kring. Då kan jag dra mig till minnes längre bak i tiden när jag hamnade i fullmäktige hemma i Sundsvall i slutet av 70-talet. Då var det den ordningen där att nästan ju mindre belopp som det handlade om, desto större debatt blev det. Däremot kunde man klubba igenom miljonprojekt utan någon större diskussion. Jämfört med många andra beslut som fattas här i riksdagen är det omöjligt att förstå den här kraftiga reaktionen när det gäller denna administrativa gräns på 1 000 kr. Den är ju som sagt satt för att minska en annars resurskrävande hantering som det skulle bli om man inte hade satt denna gräns. Marietta de Pourbaix-Lundin talade tidigare om att sjunga falskt. Det talas om guldskivor osv. Men om man vänder på det hela och utgår från att det är Marietta de Pourbaix-Lundin som sjunger, och sedan tittar man på vad det handlar om för belopp för de enskilda jordbruksföretagen, då kanske det snarare är så att Marietta de Pourbaix-Lundin måste sjunga lite falskt när det inte betalas bättre än vad som krävs här i reservationerna. Den slutsatsen kommer jag fram till efter att ha lyssnat på debatten i dag. Fru talman! När det gäller övriga moment så tänker jag inte beröra dem, utan jag yrkar bifall till hemställan i betänkandet med anledning av propositionen.
Fru talman! Detta med att sjunga var väldigt bildligt talat, eftersom jag erkänner att jag sjunger väldigt dåligt, så det skulle nog låta falskt om jag sjöng. Men det var mer bildligt talat. Vår modell är en deklarationsmodell som betyder att alla skulle kunna omfattas av nedsättningarna. Och det ska inte vara administrativt krångligt därför att alla deklarerar. Och det viktiga är ju att alla omfattas. Jag har en fråga till Claes Stockhaus. Jag minns Vänsterpartiets valaffischer där ordet rättvisa förekommer på nästan alla valaffischer, och det talas väldigt ofta om rättvisa när Vänsterpartiet är med. Då är jag tillbaka till definitionen av rättvisa för Vänsterpartiet. Är det detta som vi talade om, när de flesta jordbrukarna, 80 % när det gäller energibeskattningen, inte kommer att omfattas av det system som man har gått ut och talat ganska varmt om och sagt att man nu gör något för jordbrukarna? Är det definitionen av rättvisa? Eller har ni gjort en ny definition av rättvisa, att det räcker att några omfattas?
Fru talman! Rättvisa i detta fall, om vi tittar på i första hand bränslena för uppvärmning, är att man likställer med tillverkningsindustrin. Är det rättvist att andra villkor ska gälla för jordbruket än för tillverkningsindustrin i detta fall? Rättvisan i detta fall handlar ju om att jämställa olika verksamheter. Det är ju det som är rättvisan.
Fru talman! Nu gör Claes Stockhaus det väldigt enkelt för sig. Jag förstår att det känns någonstans i själen för en vänsterpartist som talar så mycket om rättvisa när vi diskuterar detta. Huvuddelen av jordbrukarna kommer att uteslutas av det förslag som Vänsterpartiet står bakom. Jag förstår det. Därför är det då lätt att försöka villa bort det. Min fråga är: Hade det inte varit bra om man hade tittat på den modell som moderaterna föreslår och som skulle omfatta alla och som inte skulle vara administrativt krånglig?
Fru talman! Det här gäller väl inte för all framtid. Men den modell som moderaterna föreslår, att ta det via deklarationen, fordrar också en ytterligare granskning i så fall. Det kan inte bli enklare vad gäller deklarationerna jämfört med i dag. Det blir ytterligare ett moment som ska plockas in, så jag kan inte se att den modellen är enklare. Återigen: Vad jag menade med rättvisa var att likställa tillverkningsindustri och jordbruk. Och då kan det inte vara rättvist om det ska bli helt andra villkor för jordbruken i det här fallet. I så fall måste ju Marietta de Pourbaix-Lundin kräva att gränsen slopas även för tillverkningsföretag. Då skulle jag kunna förstå hennes argumentation.
Fru talman! Claes Stockhaus uttalade sin förvåning över Centerpartiets reservation, bl.a. därför att vi inte skulle vilja ha jämställdhet med industrin. För den som har den minsta insikt i båda dessa verksamheter, industri och jordbruk, framstår det väldigt tydligt att driftsbetingelserna är fundamentalt annorlunda i jordbruket än de är i industrin. Jag skulle vilja ställa samma fråga till Claes Stockhaus som jag ställde till Per Erik Granström. Är det inte besvärande att det nu i stort sett blir enbart storjordbruk som kommer i åtnjutande av lättnader, medan alla de små jordbruksföretagen inte kommer i åtnjutande av desamma? Sedan är det naturligtvis så, med hänvisning till Claes Stockhaus fråga om lönsamheten, att det här inte är lönsamhetsavgörande. Men det bidrar. Jag vill påpeka ett par saker. Det ena är att det gränsbelopp som nu föreslås för eldningsolja gäller för kvartal och icke per år. Det flerdubblar det belopp som har angivits i debatten av såväl Per Erik Granström som Claes Stockhaus. Det andra är att det helt avgörande och lönsamhetsavgörande är att vi också får en lösning när det gäller kompensation för dieselskatten. Vad har Claes Stockhaus att säga på den punkten?
Fru talman! När jag talar om att jämställa måste man jämställa samma saker, jämföra samma saker. Det handlade i det här fallet om uppvärmning med bränsle respektive el i jordbruk jämfört med tillverkningsindustri. Jag går inte in och tittar på hur lönsamheten är i tillverkningsindustrin i övrigt. På samma sätt tittar man i det här fallet inte på vad det är för lönsamhet i övrigt, på vad det är för betalning för grödor osv. för den produktion som sker, utan det här handlar om en reduktion av energiskatten. Det är det som måste jämföras. Man kan inte plocka in andra delar i det här sammanhanget. Sedan till frågan om det är besvärande att många småföretag inte får del av det här. I det värsta scenariot som skulle kunna bli, skulle det vad gäller bränsle kunna vara strax under 4 000 kr som man inte får kompensation för. Vad gäller el skulle det kunna vara en tusenlapp, så vid mindre än 5 000 kr - inte över det - måste gränsen gå. Det är i så fall det som en småjordbrukare skulle kunna tappa. Det är bottengränsen. Om det råkar vara någon som hamnar exakt på det här beloppet är det ändå inte något som avgör jordbrukets framtid. Det är för små pengar. Återigen: Jag jämförde liksom äpplen med äpplen, inte äpplen med päron. Det var det som var poängen i det hela.
Fru talman! Jag märker på Claes Stockhaus sätt att resonera kring beloppen, som nu kan bli upp till 5 000 kr på årsbasis, att han ställer dem i relation till helt andra saker än den nettoinkomst som ett litet jordbruksföretag ger dess utövare. Den nettoinkomsten rör sig ofta om ett tvåsiffrigt antal tusen kronor per år. I detta perspektiv är de summor vi här talar om väsentliga för dessa utövare. Får jag dessutom ställa ytterligare en fråga till Claes Stockhaus. Per Erik Granström påpekade att ett skäl för att välja de här gränsbeloppen var att det är svårt att hantera ett försäkranssystem på grund av att de små företagen utnyttjar både hushållsel och näringsverksamhetsel, om vi kallar det så, och att detta skulle vara en komplikation. Jag kan inte inse vari den består. Dessa båda storheter ska ju ändå fördelas i deklarationen eftersom det endast är näringsverksamhetselen som är avdragsgill och hushållselen inte är avdragsgill. En sådan uppdelning sker alltså redan nu. Varför skulle det då komplicera bilden att använda denna uppdelning också när det gäller det vi i dag diskuterar? Har Claes Stockhaus någon synpunkt på detta?
Fru talman! Jag har ingen direkt synpunkt på uppdelningen. Jag utgår från den modell vi har fastnat för och som är majoritetslinjen enligt betänkandet. Då är det lämpligt att ha den administrativa gränsen på 1 000 kr för att minska hanteringen. Annars kan det bli en enorm hantering utifrån den modell som var vald i betänkandet och som vi står för. Det är utifrån den delen jag argumenterar. Det är väl mycket möjligt, och det framgår också i propositionen, att hela systemet vad gäller återföring av elskatt får man kanske titta över längre fram. Men var det hamnar är svårt att veta. Jag utgår från den modell som finns här, och det är utifrån den som jag bedömer vad som är rimligt och inte rimligt. Och då är en gräns på 1 000 kr rimligare, för annars skulle skattemyndigheterna bli överhopade av ansökningar.

Fru talman! Jag ska börja med diskussionen kring omvandlingen av produktionsskatt till effektskatt. Det är ju en omvandling som sker i samband med att vi har höjt beskattningen av kärnkraftsel. Från Moderaternas Marietta de Pourbaix-Lundin sägs att det här är ett sätt att långsamt och plågsamt strypa kärnkraften. Sedan säger hon också att skatt bara ska tas ut när det finns negativa externa miljöeffekter. En miljöbeskattning ska bara tas ut i det läget. Då vill jag påminna Marietta de Pourbaix-Lundin om att kärnkraften har negativa externa miljöeffekter. Vi har från kränkraftsproduktionen radioaktivt avfall som vi får leva med i många generationer framöver, med de risker det innebär. Sedan är det också så att kärnkraften i sig är ett riskprojekt. Den är så riskfylld att om den fick betala sin egen försäkring, vilket den inte gör i dag, skulle den avveckla sig själv i marknadsekonomisk anda. Jag trodde att Moderaterna var ett parti som faktiskt stod för marknadsekonomi. Vi går här en väg där vi låter kärnkraften stegvis stå för sina egna kostnader, och det är bra. Sedan påstår Marietta de Pourbaix-Lundin att omvandlingen från en produktionsskatt till en effektskatt är en signal att man ska minska service, reparation och underhåll. Då kan jag upplysa Marietta de Pourbaix-Lundin om att säkerheten vid svenska kärnkraftverk i dag regleras av SKI, Statens kärnkraftsinspektion. SKI har tydliga regler för kärnkraftens säkerhet, regler som måste följas. Jag kan lova Marietta de Pourbaix-Lundin att om någon kärnkraftsägare i Sverige inte skulle följa dessa regler tror jag att opinionen i Sverige för att stänga kärnkraften i dag, på en gång, skulle bli stor. Just därför är kärnkraftsägarna motiverade att följa de regler som man åläggs av SKI. Sedan vill jag gå in på diskussionen kring nedsättningen av jordbrukets energiskatter och det grundavdrag som finns där för el och eldningsolja. Ibland får man i politiken göra avvägningar mellan olika intressen. Vi skulle nog alla här i kammaren tycka att det vore väldigt bra om man kunde ha en generell nedsättning. Problemet är att det får konsekvenser för administrationen av beskattningen och att det är så otympligt för skattemyndigheterna, och därför har vi valt den här modellen. Den skattebefrielse som jordbruket har fått rör el och eldningsolja, och argumentet bakom att man genomför nedsättningen var att man tyckte att det var orimligt att de bönder som torkade hemma skulle betala skatt medan bönder som hade torkning hos Lantmännen var skattebefriade. Med just den här utformningen av rätten till återbäring av skatten kom man undan just det problemet. Det var ett av de starka motiven för att likställa jordbruket med industrin när det gäller el och eldningsolja. Det här uppnår man. Eldningsolja används i dag inom jordbruket normalt bara i vissa sammanhang av ett mindre antal jordbrukare, t.ex. för torkning eller uppvärmning, av dem som har djuruppfödning i stor omfattning eller dylikt. El används av alla i mindre omfattning för uppvärmning, belysning av ekonomibyggnader m.m., men också i större omfattning av dem som väljer att torka säd hemma och av dem som har djuruppfödning i större skala för drift av fläktar, uppvärmning etc. De här pengarna ska ses som ett grundavdrag från återbäringen eller som en självrisk, som man får betala själv, av ungefär samma skäl som det finns självrisk i försäkringar m.m. Det är för att komma ifrån administrationen av småbelopp. Vi vill väl alla ha ett skattesystem som fungerar och en skattemyndighet som har tid att göra det som den ska göra och inte sitta och administrera hundralappar. Det är den avvägningen som vi har varit tvungna att göra. Den gräns på 1 000 kr för el som finns i dag motsvarar ungefär en fjärdedels eluppvärmd villa. Med en sådan gräns undantar man delvis i första hand viss grundläggande el för uppvärmning och belysning av ekonomibyggnader. Vi tycker att det är rimligt att alla betalar skatt för detta, precis som mindre företag i andra branscher. När det gäller eldningsoljan är det samma gränser som för industrin. Jag tror, som sagt var, att vi alla här i kammaren tycker att det skulle vara bra med ett generellt uttag, men världen är inte alltid så enkel.
Fru talman! Miljöpartiet brukar ofta framställa sig som värnare av det småskaliga jordbruket. I nostalgiska ordalag brukar de vara förespråkare för den sörgårdsidyll som baseras just på ett småskaligt jordbruk. Hur är det då möjligt att Yvonne Ruwaida och Miljöpartiet biträder ett system som i så stor utsträckning missgynnar just den form av jordbruk som de i andra sammanhang säger sig vilja värna?
Fru talman! När det gäller småbrukarnas situation i Sverige i dag är det väldigt många olika saker som bidrar till att de har en sämre ekonomisk situation och sämre förutsättningar. Det är bl.a. EU:s jordbrukspolitik, som Rolf Kenneryd är medveten om att vi försöker påverka och förändra. Vi har också andra förslag som bidrar till att gynna småbruket, speciellt det ekologiska småbruket. Det är ett grundavdrag för alla i glesbygd, som naturligtvis också gynnar småbruket. Det är ett skatteavdrag som är generellt för alla. Det är sänkt moms på kravmärkta produkter. Det är sänkta arbetsgivaravgifter, som just gynnar småbruken därför att de är mer arbetsintensiva. Det här är förslag som vi tydligt jobbar för. När vi i budgeten antog de här reglerna fick vi 35 miljoner kronor till ekologisk forskning, en forskning som gynnar just småbruket. Delar av pengarna ska också gå till att undersöka hur man inom jordbruket kan minska energianvändningen. Vi har alltså satsat på någonting som är offensivt och framåtsyftande, för att se till att gynna både det ekologiska jordbruket och småbruket.
Fru talman! Nja, det var en väldigt krystad argumentation, Yvonne Ruwaida. När ni nu hade chansen att bidra till en samling som skulle kunna ge konkreta resultat för det jordbruk som ni i övrigt säger er vilja värna, avstår ni från det på grund av att ni har andra förslag som ni inte får igenom i riksdagen. Det där saknar trovärdighet och punkterar utomordentligt effektivt den argumentation som ni i övrigt försöker bygga upp kring värnandet av just detta småskaliga jordbruk.
Fru talman! Som jag inledningsvis sade i mitt anförande är förslaget om det här avdraget en avvägning. Precis som Rolf Kenneryd vet är det svårt att ha ett system där skattemyndigheten blir överhopad av ett arbete som är totalt orimligt. Vi bedömde att det här var ett system som var nödvändigt. Det stämmer att det här hade gett lite pengar till de småbruk som finns, men vi tror att det finns bättre sätt att gynna småbruken på, som också ger mer pengar, än att godta detta. Det är en avvägning som vi har gjort och en avvägning som vi också står för.

Fru talman! Vi ska nu behandla regeringens förslag till nya införselregler för alkohol och tobak. Svenskarna ska få samma rättigheter som övriga invånare i EU när det gäller privat införsel. Hittills har Sverige just för alkohol och tobak haft ett tillfälligt undantag från den inre marknadens regler för fri rörlighet för varor och tjänster. Fru talman! Det finns all anledning att rikta kritik mot det sätt som regeringen har hanterat den här frågan. Länge förfäktade regeringen att Sverige hade någon form av rätt att själv bestämma omfattningen av införselreglerna - detta trots att det åtminstone sedan den förra förhandlingsrundan 1996 stått klart att så inte är fallet. Genom sin halsstarrighet har regeringen försatt sig i en mycket besvärlig situation. Några genomgripande förberedelser inför detta systemskifte har regeringen hittills inte vidtagit. Därför har jag förståelse för den villrådighet som visas från dem som trott på regeringens ord. Men blundar man för verklighetens realiteter blir det lätt förvirrat när man öppnar ögonen. Att, som det framhålls i en reservation, låta frågan om införselreglerna prövas i EG-domstolen är inte ett realistiskt alternativ. Den inre marknaden omfattar även Sverige. Från moderat håll har tidigare motionerats om att regeringen inför anpassningen till EU:s regelverk skulle ta initiativ till höjda införselkvantiteter och sänkta alkoholskatter. Vi har också understrukit nödvändigheten av upplysningskampanjer om hur man kan umgås med alkohol. Dessa kampanjer kunde med fördel ske i samarbete med olika branschorganisationer. Syftet skulle vara att de nya införselreglerna med åtföljande sänkta alkoholskatter inte äventyrade folkhälsan. Tyvärr har förslagen inte hörsammats. Inte på något sätt har regeringen förberett landet på den kommande slutdagen eller anpassat den svenska alkoholbeskattningen efter de nya införselreglerna, vilket är minst sagt olyckligt. När nu verkligheten har hunnit ikapp illusionerna borde regeringen - i nationens intresse - agera kraftigt och beslutsamt. Tyvärr fortsätter den att behandla frågan om införselregler och alkoholskatterna på ett felaktigt sätt. Så här skulle jag vilja beskriva läget. Hela svenska folket vet nu att om senast tre och ett halvt år kommer det att vara tillåtet att från annat medlemsland ta in minst 10 liter sprit, 20 liter starkvin, 90 liter vin och 110 liter öl samt ökade mängder tobaksvaror utan att betala skatt i Sverige. De svenska alkoholskatterna tillhör de högsta i Europa. Det kommer därför att vara mycket frestande för många i samband med semesterresan redan i sommar att handla utöver den lagliga ransonen. Många kommer att tycka att det inte är något brottsligt att i förväg ta in fler flaskor än vad som just nu är tillåtet. Snart är det ju tillåtet! Det är bara en fråga om tid, och i större delen av EU är det sedan länge tillåtet. Så någon moralisk fråga är det väl knappast fråga om, kan man resonera. Till bilden hör också att den illegala införseln av främst sprit och öl har ökat mycket kraftigt. Länsstyrelsen i Skåne län har lämnat en larmrapport över smugglingen och den organiserade brottsligheten i samband med distributionen av kontraband. Sammantaget innebär det att vi kan befara en kraftig ökning av såväl legal som illegal införsel av alkohol, och då främst öl och sprit. Tullen har mycket små möjligheter att ingripa, och vinsten är så pass stor att många kommer att chansa. Det verksammaste sättet att få ned den illegala verksamheten är att göra den olönsam. Det innebär att vi måste anpassa våra skatter till i första steget dansk nivå. I annat fall kommer den organiserade brottsligheten att växa sig än starkare i Sverige. Och då är det inte enbart folkhälsan som står på spel utan grundvärden i nationen. Folkhälsan äventyras mer av okontrollerad langning än av kontrollerad handel. Uppluckringen av det allmänna rättsmedvetandet kan få stora långsiktiga negativa följder. I Aftonbladet kunde man den 24 maj läsa om en familj som med hjälp av ett större antal medarbetare satt i system att köpa öl i Tyskland, transportera det till Helsingör och sedan ta över ölen i mindre mängder till Sverige. De hade vid ett tillfälle haft med sig 16 000 liter öl över den tysk-danska gränsen, och sedan återstod bara ett tålmodigt arbete att forsla över det till Sverige. Förtjänsten är god. Inköpspriset är 65 kr för 12 Till detta kommer momsen på ca 4:76 kr. Det gör Priset på Systembolaget är 23:80 kr. Det blir alltså en skillnad på 18:40 kr för en liter öl. Resultatet för svensk del blir att svenska bryggerier tvingas permittera eller lägga ned. Detta är således en extremt dålig affär för den svenska nationen. Fru talman! Detta är bara ett exempel på vad som håller på att hända i Sverige. Det finns beräkningar baserade på mycket stora enkätundersökningar som visar att bara hälften av all sprit som konsumeras i Sverige har sålts via Systembolaget. Att tro att Sverige skulle kunna behålla sina införselregler och därmed begränsa alkoholkonsumtionen är att stoppa huvudet i busken. Den förda alkoholpolitiken har motverkat sitt syfte. Folkhälsan kan aldrig förbättras genom att alkoholen tar andra vägar än de lagliga. Dessutom urholkas rättsmedvetandet, skatteintäkterna minskar, och arbetslösheten bland bl.a. bryggeriarbetarna ökar. Om regeringen och riksdagen vill ha någon möjlighet att ur folkhälsoperspektivet få något grepp över situationen måste man i första hand "gilla läget". Tiden är ute för drömmar om fortsatt statlig gränskontroll av alkohol. Nu gäller det att agera på ett fast och modigt sätt så att medborgarna får respekt för lagen igen. Enligt vår uppfattning är det tre viktiga åtgärder som måste vidtas. 1. Riktlinjer för en långsiktig upplysningsverksamhet inriktad på framför allt yngre personer måste utarbetas genast. Detta bör ske i samarbete med branschaktörer, som ska känna ett alldeles särskilt ansvar. Vi har erfarenheterna från flerårig upplysningsverksamhet om tobakens skadeverkningar. Det har också resulterat i att tobaksrökning bland ungdomen har sjunkit radikalt. Det är viktigare att man kommer i gång snabbt med upplysningsverksamheten än att alla detaljer är färdigutredda. Det är nu i sommar som det stora trycket kommer. Öresundsbron innebär en kraftigt ökad landtrafik med ytterst små möjligheter för tullen att kontrollera bilar och bussar. 2. Redan nu bör riksdagen lägga fast hur tidtabellen för de ytterligare förändringarna i införselreglerna ska vara. Frågan blir då betydligt mer odramatisk, och alla vet vad som gäller. Det går att skapa respekt för lagar och bestämmelser också på detta område. Visserligen har det publicerats en tänkt tidtabell, men det är bättre att det redan nu genom riksdagsbeslut görs helt klart vad som ska gälla under de närmaste åren fram till slutet av år 2003. Vi har i vår motion lämnat ett detaljerat förslag till en sådan tidtabell. 3. När de skattefria införselkvantiteterna stiger är det givetvis viktigt att anpassa de svenska alkoholskatterna till omvärldens. Görs inte detta kommer bryggerier, Systembolaget och andra aktörer i branschen i ett mycket prekärt läge. Redan i dag har vi permitteringar bland svenska bryggerier. Ökade skattefria införselkvantiteter, legala och illegala, kommer givetvis att innebära kraftigt försämrade överlevnadsvillkor för många företag. Dessa kostnader för nedläggningar, friställningar och arbetslöshet måste också tas med i beräkningarna av vad bibehållandet av de höga alkoholskatterna innebär. Skatterna på alkohol bör därför omgående sänkas. Den danska nivån på alkoholskatter kan tjäna som ett riktmärke. I vår motion har vi ett detaljerat förslag på hur skatteskalan skulle kunna se ut. Trots att kommissionen tagit del av en tidtabell från svensk sida och inte haft några erinringar bör en revidering av tidsplanen göras. Det är bättre att ha en jämn upptrappning av kvantiteterna än att lägga de stora höjningarna mot slutet av perioden. Det är inte särskilt psykologiskt att göra som det nu är föreslaget. Dramatiken ökar, och risken är stor att laglydnaden på detta område försvinner i det närmaste helt. Vi har lagt fram ett detaljerat förslag till en annan tidtabell än regeringens. Hela frågan om införselreglerna skulle enligt vårt förslag bli mindre spännande. Om beslut samtidigt fattas om en anpassning av de svenska alkoholskatterna finns det stora möjligheter att kunna genomföra förändringen utan större risker för vare sig folkhälsan, laglydnaden eller skatteintäkterna. Fru talman! Vi anser att man bör sänka alkoholskatterna med ungefär 35 %. Hur stora blir då kostnaderna för samhället om detta förslag genomförs? Det är naturligtvis svårt att beräkna. Att statens intäkter från alkoholskatter minskar ter sig vid en första anblick som tämligen säkert. Men detta kan mycket väl vara en felsyn. Redan i dag beskattas inte mer än hälften av all sprit som konsumeras. Det kommer att bli en kraftig ökning av såväl illegal som legal införsel av skattefri alkohol om de svenska skatterna inte anpassas till en mer europeisk nivå. Kalkylen för sänkta skatter är förmodligen inte alls lika negativ som en statisk beräkning indikerar. Den kan t.o.m. vara positiv i jämförelse med om skattesatserna inte ändras. Om skattesatserna sänks skulle många inte tycka det vara mödan värt att göra sig besväret att köpa alkoholdrycker utomlands. Dessutom skulle man med ökad upplysning i kombination med en antismuggelkampanj kunna förändra medborgarnas inställning till illegal hantering. Tillsammans skulle dessa faktorer kunna resultera i en kraftig ökning av handeln via Systembolaget på bekostnad av skattefri införsel. Om sänkningen av skatterna innebär att tre fjärdedelar av konsumtionen av sprit skulle bli beskattad i stället för som nu bara hälften skulle det vara en bra affär för staten och också för folkhälsan. Erfarenheterna från hanteringen av tobaksskatterna år 1997 visar hur en skatteökning innebar lägre skatteintäkter. Omvänt borde en ordentlig sänkning av alkoholskatterna medföra oförändrade eller högre skatteintäkter. Beräkningen av hur mycket samhället skulle tjäna på att försvåra för den organiserade brottsligheten kan inte heller kvantifieras i pengar. Nedläggningar eller neddragningar på bryggerier med åtföljande arbetslöshet skulle kosta samhället stora pengar, vilket också bör tas med i kalkylen. Fru talman! Vi är övertygade om att det är nödvändigt att sänka alkoholskatterna. Om införselreglerna och alkoholskatterna utformas på det sätt som vi föreslagit för de närmaste tre åren är jag övertygad om att effekterna för såväl folkhälsan som samhällets nettokostnader blir bättre än om man följer regeringens linje som den är presenterad i betänkandet. Fru talman! Jag har några frågor till Ulla Wester som, som boende i Skåne, borde ha en god kännedom om förhållandena där. På vilket sätt främjar utskottsmajoritetens förslag folkhälsan? Det blir högre införselkvantiteter och oförändrade skatter, trots att vi redan i dag har en alarmerande situation, som Länsstyrelsen i Skåne informerat om. Vad vill Ulla Wester svara de 5 000 bryggeriarbetare som vädjat till såväl regering som riksdag om en anpassning av ölskatten till dansk nivå för att kunna behålla jobben? Är danskt och tyskt öl bättre för folkhälsan än svenskt öl? Fru talman! Jag hoppas få svar på dessa frågor längre fram. I avvaktan på svaren yrkar jag bifall till reservation nr 1, men står givetvis bakom även den andra moderata reservationen.

Fru talman! Kristdemokraterna har med anledning av det betänkande vi nu har att debattera motionerat om avslag på propositionen. Motivet till detta är den ståndpunkt vi haft hela tiden sedan det blev aktuellt med ett accepterande av EU-lagstiftningen. Jag yrkar redan nu bifall till reservation 2 vid mom. 1. Sverige har alltsedan mitten på 1800-talet haft folkrörelser som på ett lovvärt sätt arbetat för en restriktiv hållning gentemot alkoholen. Kulturen i Sverige har varit och är förhoppningsvis än i dag, i alla fall i vissa kretsar - emellertid kanske i allt mindre kretsar - av sådan natur att man har en avvikande hållning till alkoholen jämfört med andra länders tradition. Jag vill på intet sätt rättfärdiga alkoholen genom att nämna andra länders tämligen modesta hållning till begränsning av alkoholhaltiga drycker. Vi svenskar ska vara svenska och eftersträva den kultur vi har fått med oss från barnsben. Alkoholpolitiken i Sverige har sedan lång tid tillbaka uppfattats av många som restriktiv. Denna politik och hållning har genom det statliga monopolet varit ganska enkel att bevara och kontrollera genom tiderna, och folk har accepterat detta. Men i dag ser det annorlunda ut. Människor reser betydligt mer. Opinionen påverkas och förändras genom resor och inte minst genom TV och filmtittandet. Allt oftare möts vi av och upplever en passiv alkoholreklam rakt in i det svenska folkhemmet. Den svenska alkoholpolitiken har haft sitt ursprung i folkrörelsernas uppbyggnad vid 1800-talets mitt. Det fanns en tid då det säkerligen fanns behov av denna ganska snäva politik. Alltför många människor hade då lockats med och bundits av alkoholens avskräckande beroende. I dag är samhället och även människorna annorlunda. Alkoholen har fått en annan status. TV, video och vanliga filmer visar alltmer från andra kulturer, och dessutom har alkoholen nära nog blivit ett normalt eller i alla fall vanligt inslag i alla samhällsskikt. Det tycks vara så att det inte går att visa en film utan inslag av välkomstdrinkar eller andra alkoholintag. Detta borde inte ha någon betydelse, men gång på gång bevisas mediernas genomslagskraft när det gäller människans beteende och handlande. Vi människor är och ska förbli fria varelser och individer med ett fast eget förstånd som i normalfallet kan fatta beslut utifrån de konsekvenser ett visst handlande eller ett beslut kan få. Fru talman! Jag vill med anledning av min kanske oväntade inledning tydligt tala om att kristdemokraterna på intet vis kan tänka sig en utökning av införselkvoterna eller göra alkoholhaltiga drycker mer tillgängliga för människor i allmänhet och för ungdomar och storkonsumenter i synnerhet. Folkpartiet och Miljöpartiet tar vi avstånd från den svängning som svenska regeringen gjort i ärendet. På utskottsresan till Bryssel och sammanträffandet med ansvarige kommissionären Bolkestein fanns en bred majoritet för att Sverige skulle agera och verkligen driva frågan om att få behålla det svenska undantaget. Det är märkligt att regeringen, som vi skriver i reservation 2, bytt fot i en så viktig fråga. För oss svenskar är detta en fråga inom folkhälsoområdet. Det har inte blivit någon mätbar förbättring vad gäller alkoholkonsumtionen. Risken är snarare att konsumtionen ökar på bekostnad av svartsprit, hembränt och införsel från utlandet. Det skulle kunna finnas olika argument för att eventuellt ta bort de svenska begränsningarna av alkoholinförsel. Det kan finnas skäl att sänka skatten. Vi hör och kommer i denna debatt att höra olika linjer som talar varmt för respektive åsikt. Som helsingborgare skulle jag kunna känna en viss förståelse för en sänkning av svensk alkoholskatt. Det kommer i framtiden att bli ännu mera öl och vin som ska transporteras via Öresundsbron och färjorna från Danmark och Tyskland. Detta vill vi inte förbjuda, men ett observandum är att den svenska skatten snarare uppmuntrar till att ta med allt större volymer än att handla på våra svenska utskänkningsställen. På färjorna mellan Helsingborg och Helsingör transporteras redan i dag oerhört stora mängder öl och vin dagligen. Vi kan bara ana vad dagens beslut kommer att innebära. Signalen är tyvärr tydlig. Den svenska lagstiftaren accepterar en allt större legal införsel av alkohol, och detta får till följd att såväl ungdomar som andra konsumenter som kanske inte borde öka sin konsumtion erbjuds allt billigare och mer lättillgängliga alkoholdrycker. Fru talman! Jag vill med anledning av hälsoaspekterna säga att statistiken är tydlig. Alltför hög konsumtion ger allvarliga skador på lever och andra organ. Detta är både känt och bevisat. Även om veckotidningar och andra försöker intala oss att ett glas vin om dagen skulle vara nyttigt finns det så mycket viktigare hälsofrämjande livsstilar att bejaka. Det är inte nödvändigt och säkert inte särskilt lämpligt att basunera ut värdet av ett glas vin om dagen. På detta sätt bejakas och legitimeras konsumtionen. Följdverkningarna kan bli förödande. Det är mycket viktigare att staten satsar medel på folkhälsofrämjande åtgärder och t.ex. får oss att röra på oss mer, cykla i stället för att köra kortare bilsträckor och promenera i stället för att sitta hemma i soffan. Kristdemokraterna anser inte att de nya införselreglerna kommer att förbättra folkhälsan, snarare tvärtom. Det är därför vi säger nej till propositionen och hemställan i betänkandet. Vad gäller attityderna till alkoholen vill jag säga följande. Jag har inte minnesbilden helt klar för mig, men det finns forskning om ungdomars attityd och debut vad gäller alkoholhaltiga drycker. I de familjer där alkohol inte serverats eller ens funnits med i livsstilen har barnens debut kommit mycket senare. Det är i samma undersökning bevisat att ju senare alkoholdebut man får, desto bättre har man lärt sig att kunna ha en avhållsam attityd till alkoholen. Därmed blir konsumtionen totalt sett mindre, och dessutom blir skadorna mindre allvarliga. Det ska i sammanhanget sägas att det inte nödvändigtvis följer skador och problem med ett alkoholintag. Det är återigen en fråga om rätt attityd. Jag har ett exempel från nyårsafton 1999. Jag var tillsammans med min hustru i Cannes. Tusentals människor rörde sig på strandpromenaden i denna vackra franska stad. Vi såg ett mäktigt fyrverkeri. Ljumma vindar och i övrigt bra väder välkomnade massorna ned till strandkanten. Efter tolvslaget förundrades jag över att varken se tomma champagneflaskor eller överfyllda människor. Däremot hörde jag om stämningen i min egen hemstad denna natt. Jag vill på intet sätt legitimera alkoholen, men attityden är viktig. I detta sammanhang har föräldrar ett stort ansvar för att hindra sina barn och ungdomar från att bli storkonsumenter. Folkhälsan är viktig. I Romfördraget, artikel 30, och enligt Amsterdamfördraget ska restriktioner för import kunna tillåtas med hänvisning till bl.a. människors och djurs hälsa. I artikel 152 kan man vidare läsa att en hög hälsoskyddsnivå ska säkerställas vid utformningen och genomförandet av all gemenskapspolitik och alla gemenskapspåtgärder. Därför bör Sverige stå fast vid tolkningen av de svenska undantagsreglerna, och vi borde hålla fast vid dem så länge rådet inte beslutar om något annat. För oss svenskar är folkhälsan mycket viktig. Den kan bäst bevaras och förhoppningsvis även förbättras om informationen om alkohol förbättras och blir mer tillgänglig för alla människor. Vad gäller andra länders attityder och vanor vill jag säga följande. Hur många gånger har vi inte hört att man både i Danmark och Frankrike har bättre öloch vinvanor än vi svenskar? Må så vara - jag kan hålla med om detta - men vi får inte glömma bort att samma länder också toppar statistiken vad gäller leverskador. Kostnaderna för samhället blir betydligt större än vad skattepengarna inbringar. Nämnda länder har på senare tid även sneglat på och börjat ta till svensk folkhälsomodell. Det finns allt för dem att vinna på en förbättrad folkhälsolinje. Då ska inte vi i Sverige gå ifrån denna sedan lång tid tillbaka väl inarbetade attityd till folkhälsan. Snarare borde information om och attityd till bättre folkhälsa stärkas. Sammanfattningsvis, fru talman, anser kristdemokraterna att regeringen borde kunna driva den svenska linjen avseende införselnivåerna hårdare. Med anledning av detta är vår reservation skriven. Vi har i denna linje gott stöd av flera partier. Den svenska alkoholpolitiken har hittills varit framgångsrik och får inte raseras. Politiken har syftat till att minska alkoholmissbruket och präglats dels av beskattning samt reglering av handel och utskänkning, dels av insatser inom hälso och sjukvård samt socialtjänst av såväl förebyggande som rehabiliterande karaktär. I detta sammanhang har stora och betydelsefulla insatser gjorts av ideella organisationer. Dessa rörelser får inte negligeras eller glömmas bort. Snarare ska de uppmuntras.

Fru talman! Reglerna för införsel från andra EU länder har varit en stor och betydelsefull fråga under förhandlingarna inför det svenska medlemskapet i EU och är det alltjämt. Det var en viktig framgång i medlemskapsförhandlingarna att kunna bibehålla de strikta införselregler som då förhandlades fram. Sakligt sett har Sverige haft en stark position för att behålla en fortsatt stark restriktivitet när det gäller införselregler för alkohol och tobak. Hälsoaspekten är grundstenen i den argumentation som förklarar och försvarar den svenska hållningen. Den process som föregått den proposition som ligger till grund för det här betänkandet har emellertid präglats av valhänthet, brist på struktur och strategi och även brist på engagemang från den svenska regeringen. Regeringen har näst intill kapitulerat inför EU-kommissionen på det här området. Jag är naturligtvis medveten om att arbetet har försvårats av att moderaterna så tydligt har kastat loss från den traditionella och framgångsrika svenska alkoholpolitiken. Den splittring i den här frågan som därmed har dokumenterats i det svenska parlamentet och därmed också i det svenska samhället har naturligtvis skickligt utnyttjats av kommissionären under förhandlingarnas gång. Det är just i sådana här situationer som det verkligen ställer stora krav på struktur, strategi och engagemang. Tyvärr har inte regeringen lyckats mobilisera dessa egenskaper. Vi anser framför allt att regeringen borde ha använt folkhälsoargumentet i förhandlingarna med EU kommissionen. I såväl Romfördraget som i Amsterdamfördraget anges att restriktion mot import ska tillåtas med hänvisning till människors och djurs hälsa och liv. Det har för övrigt hänvisats till detta inslag i fördragen i bl.a. diskussionen om möjligheten att exportera svenskt snus till övriga EU-länder. Vi anser att riksdagen bör avslå den här propositionen, och att Sverige bör hävda att de svenska undantagsreglerna förlängs automatiskt om inte rådet fattar ett annat beslut i enhällighet. Om kommissionen då skulle föra frågan till EG-domstolen, vilket ju inte alls är självklart, torde den svenska hållningen ha goda möjligheter att vinna domstolens gehör. Fru talman! Jag vill mot denna bakgrund yrka bifall till reservation 2 och även till reservation 4, som behandlar inriktningen av kommande åtgärder. I reservation 4 framhålls bl.a. att vi måste fortsätta den restriktiva politik som syftar till att sänka den totala alkohol och tobakskonsumtionen och därmed de totala skadorna, som orsakar samhället stora kostnader och som innebär stora lidanden för många individer. För åtskilliga människor medför alkoholens och tobakens skadegörelser rena tragedier. Jag tycker att det förtjänar att påpekas att när vi talar om hälsoeffekter är det icke enbart effekter på brukarnas lever, lungor och andra organ, utan det är också effekterna av den brottsliga verksamhet som i så stor utsträckning har sitt ursprung i missbruk av alkohol, t.ex. Vi anser också att Sverige bör verka för samma alkoholpolitik inom den europeiska unionen, allt i syfte att minska skadorna genom en lägre alkoholoch tobakskonsumtion.

Fru talman! Skatteutskottets betänkande nr 23 med den föga upphetsande titeln Privat införsel av alkoholdrycker, m.m. är det vi diskuterar just nu. Bakom den döljer sig en mycket allvarlig försvagning av det kanske viktigaste inslaget i svensk folkhälsopolitik. Ett bifall till propositionen kommer att leda till ökat lidande och sämre folkhälsa. När vi diskuterar den frågan i kammaren finns inte någon från regeringen med oss. Det finns ingen socialminister i kammaren som är beredd att diskutera denna fråga, utan vi diskuterar den tydligen i huvudsak som en skattefråga. Den svenska sociala alkoholpolitiken har varit framgångsrik. Självfallet har vi alkoholproblem i vårt land. Självfallet har vi alkoholskador i vårt land, fysiska och psykiska. Men politiken har jämfört med nästan alla andra länder varit framgångsrik. Länder som tillämpat liknande alkoholpolitik som vi - jag tänker på länder som Norge och Island - har liknande folkhälsotal som vi. Två huvudinslag, och många andra inslag, finns i den svenska alkoholpolitiken. Det ena är en aktiv prispolitik, dvs. höga priser på alkoholen. Det andra är en detaljhandel utan privata vinstintressen. Bakom denna alkoholpolitik har till helt nyligen stått samtliga partier i denna riksdag, förutom Moderaterna. I samband med de angelägna förhandlingarna om svenskt medlemskap i den europeiska unionen var det uppenbart att ett av problemen hade att göra med alkoholpolitiken. Därför var vi, både från den dåvarande regeringens sida och den socialdemokratiska oppositionens, som intimt var involverad i de förhandlingarna på ett mycket bra sätt, överens om att vi hade funnit en lösning som skulle kunna hantera införselreglerna och det hot de förstås innebar mot en aktiv prispolitik. Vi var såväl i de propositioner som den borgerliga regeringen lade fram som i de den därpå tillträdande socialdemokratiska regeringen lade fram överens om att det svenska undantaget skulle behållas tills ett enigt ministerråd bestämde något annat, dvs. i klartext: Sverige skulle ha vetorätt mot en förändring på den här punkten. Inför förhandlingarna 1996 fanns det förstås oro på flera håll för hur det skulle gå och hur man skulle lyckas se till att undantaget förlängdes. Men i botten kände vi till den tolkning som vi hade gjort i god tro, såväl från socialdemokraternas som de borgerliga partiernas sida. Ett bekymmer i förhandlingarna den gången var att regeringen misslyckades med att behålla Danmark och Finland på samma sida som Sverige. Det är självklart att det underlättar i EU-arbetet, om inte i den rättsliga processen så i det dagliga arbetet i ministerrådet, om det är flera länder som står bakom en linje. Det var förstås en allvarlig försvagning av de framtida möjligheterna. Den lösning som Sverige fick genom att stå fast var alla överens om var bättre än den lösning som Det var alldeles uppenbart, och går inte att bestrida, att Sverige kunde när som helst då eller när som helst därefter fått samma dåliga lösning som Danmark och Finland, dvs. att undantagen skulle upphöra några år in på 2000-talet. Sedan kom då de nu aktuella förhandlingarna. Den bild som efter ett tag började framtona var en bild av en ganska passiv regering, dvs. en regering som inte uppfattade detta som en stor och viktig fråga. Vi i Folkpartiet hoppades att vi hade fel i den oron. Vi fick tydliga signaler från socialdemokraterna i riksdagen och regeringen att man stod fast bakom den linje som funnits förut och den svenska tolkningen. Det var en sen aktivitet, och det var brist på engagemang, och när man hade chansen att svara kommissionen i början av året upprepade man inte de svenska argumenten. Under hela den tiden hade man stöd av sex av riksdagens sju partier. Skatteutskottet träffade den ansvarige kommissionären i början av året och framförde de svenska synpunkterna från de partier som stod bakom dem. Måndagen den 6 mars var kommissionären på besök i Stockholm och fick då återigen höra den svenska positionen från företrädare från såväl skatte som socialutskotten - återigen med undantag av moderaterna. På fredagen i samma vecka sprider plötsligt finansminister Bosse Ringholm en pessimistisk och defaitistisk bild av läget inför EU-nämnden. På måndagen därefter - bara en vecka efter det att Bolkestein var i Stockholm och träffade utskotten - i samband med ett telefonsamtal med EU-nämnden i Stockholm och förberedelserna inför ministerrådet, vet finansministern en halvtimme innan inte om ärendet ska upp på mötet. En timme senare har han kapitulerat och därmed underminerat en av de två grundpelarna i den svenska sociala alkoholpolitiken. Några dagar senare träffas man i EU-nämnden och får en rapport från finansministern. Den förste som begär ordet på den punkten är moderaternas företrädare Lars Tobisson. Han säger då följande: "Först vill jag gratulera finansministern till vad som i medierna har beskrivits som en stor förhandlingsframgång. Jag tycker att det har varit väldigt bra. Jag ger detta beröm desto hellre som uppgörelsen på egentligen varje punkt överensstämmer med vad vi moderater har hävdat och begärt från allra första början." Ordföranden i riksdagens nykterhetsgrupp, riksdagsmannen Göran Magnusson, uttalade tillfredsställelse över att man hade lyckats uppnå en uppgörelse på denna grund, och han antydde att detta var en förhandlingsframgång. Detta skedde samtidigt som det var samma dåliga uppgörelse som vi i fyra års tid hade kunnat få vilken eftermiddag som helst. Grunden för detta, fru talman, skulle enligt propositionen vara en rättslig analys som hade visat att vi inte kunde upprätthålla den ståndpunkt som alla från svensk sida har intagit dessförinnan. I den promemoria, som inte finns redovisad i propositionen men som går att begära ut från departementet, är slutsatsen gjord av en jurist att det finns övervägande skäl för att vi inte skulle vinna gehör i EG-domstolen. Promemorian är såvitt jag förstår daterad till efter den Ringholmska kapitulationen och har uppenbarligen tagits fram i slutskedet inför de förhandlingar som man i tre och ett halvt års tid har känt till skulle äga rum. Fru talman! Jag har länge intresserat mig för politik och riksdagsarbete. Det är möjligt att jag har missat någonting när jag nu säger att jag undrar om något så stort och viktigt beslut som det Bosse Ringholm fattade den 13 mars har fattats på så dåliga grunder som i det här fallet. Fru talman! Jag har några synpunkter till, men för att inte glömma bort något yrkar jag nu bifall till reservationerna 2 och 4. I reservation 2 yrkar vi, tillsammans med tre andra partier, avslag på propositionen. Om några timmar kommer det sannolikt att bli så att socialdemokrater, moderater och även vänsterpartister, raserar en av de två viktigaste hörnpelarna i den sociala alkoholpolitiken. Vad gäller Socialdemokraterna och Vänsterpartiet är det ett mysterium. Jag har ett par frågor till Göran Magnusson, som jag tycker mig se på talarlistan, annars till den socialdemokrat som kommer att företräda Socialdemokraterna i debatten. För det första: Anser regeringen att man har skött det uppdrag man fick från riksdagen vad gäller alkoholpolitiken och förhandlingarna i EU? För det andra: Hur ser man på vad som kommer att hända med alkoholskadorna i vårt land när de nya införselreglerna börjar användas? Vad gäller moderaterna finns inget mysterium. De har länge velat bli av med den sociala alkoholpolitiken. Nu tas ett stort steg bort från den, och de är förstås nöjda. I den debatt som vi har hört handlar det om införselbestämmelser, EG-regler, tolkningar av det rättsliga läget, svartspritens pris och annat. Men moderaterna är också emot den andra hörnpelaren i den svenska alkoholpolitiken. De vill ju avskaffa det detaljhandelsmonopol vi har haft sedan flera generationer tillbaka. I andra sammanhang har de uttryckt skepsis mot åldersgränsen. Jag skulle gärna vilja höra från moderat håll hur det är: Om ni från moderaterna skulle få gehör för ert andra huvudkrav, vad återstår då av den sociala alkoholpolitiken, och vad kommer då att hända med alkoholskadorna i vårt land?

Fru talman! I och för sig skulle jag kunna ta replikskiftet med min bänkkamrat, Bo Könberg, men nu tar vi det mer publikt. Jag försökte lägga fram i mitt inledningsanförande att vi verkligen känner det sociala ansvaret för folkhälsan, men vi får inte bygga upp några illusioner. Vi är medlemmar i den europeiska unionen. Vi har en konsumtion av alkohol som är hög i landet - mycket högre än de officiella siffrorna. Så mycket som hälften av all sprit som konsumeras i landet är inte distribuerad via Systembolaget och beskattad. Det finns en organiserad brottslighet som hanterar detta. Vi måste få en förändring till stånd på det planet. Anser Bo Könberg att det är bättre att ha det som det är i dag med ett så stort inslag av illegal hantering i stället för att göra det legalt och acceptera samma förhållanden som gäller i andra länder i Europa? Vi har också varit inne på att bedriva en upplysningsverksamhet liknande den som har varit så framgångsrik när det har gällt att få ned tobakskonsumtionen.
Fru talman! För den allmänna debattens skull är det väl bättre om min bänkkamrat Carl Erik Hedlund och jag för debatten från talarstolen än bara i bänken. Det sägs nu att moderaterna känner ansvar och är engagerade i frågan om alkoholpolitiken. Det som förbryllar är att man på varje punkt, utom allmänna tal om upplysning, är emot saker som har visat sig fungera och har bidragit till att Sverige har färre alkoholskador än de flesta andra länder i världen. Det var därför jag nämnde - trots att detta, fru talman, formellt är en skatteutskottsdebatt - frågan om detaljhandelsmonopolet, där man inte kan åberopa några EG-skäl, utförsel eller införsel över gränserna eller något annat. Det visar på en systematik i det moderata tänkandet. Moderaterna har varit emot varje inslag i en social alkoholpolitik, utom tal om upplysning. Nu är självklart alla mycket engagerade för upplysning. Det finns områden inom folkhälsan där upplysning har haft god effekt. Tobaksrökning är sannolikt ett sådant exempel. Men det finns, tyvärr, mycket lite material som visar att allmänna upplysningskampanjer om alkohol går emot så tunga krafter som låga priser, stor tillgänglighet osv. Eller känner Carl Erik Hedlund till några sådana undersökningar?
Fru talman! Moderaternas uppfattning om detaljhandelsmonopolet är att på det området, som på andra områden, finns det ett godtagbart alternativ, nämligen att vi har licensierad handel eller något annat med kontroll. Det behöver inte vara monopolverksamhet. Systembolagets kostnader är förmodligen högre än vad de skulle vara om distributionen skedde i konkurrens. Detta har inte någon bäring på den sociala aspekten. Tillgängligheten är i dag hög. Vi har försök med lördagsöppet. Vi har kvällsöppet, och vi har enligt tidningarna fler butiker. Jag kan alltså inte se att själva detaljhandelsmonopolet har något att göra med alkoholpolitiken som sådan. Upplysningskampanjen om alkoholen har varit minst sagt tafflig. Man måste satsa betydligt större resurser, och den måste naturligtvis genomföras på ett betydligt mer pedagogiskt sätt för att kunna få någon effekt. Som jag har varit inne på några gånger tidigare har vi erfarenheter av ett långsiktigt arbete som har bedrivits av bl.a. Non Smoking Generation när det gäller tobaken. Varför skulle man inte kunna få samma resultat när det gäller alkoholen? Jag kan fortfarande inte förstå varför det är bättre att ha en stor illegal hantering av alkohol i landet än att ha en legal hantering, där vi i alla fall har någon form av kontroll över det hela, samtidigt som vi kan begränsa den organiserade brottsligheten.
Fru talman! Som jag redan har nämnt några gånger och som har nämnts hundratals gånger genom åren i riksdagsdebatter om alkoholpolitiken har vi under 1900-talet lärt oss några saker. Vi har lärt oss det i och för sig självklara, speciellt för moderater och liberaler, nämligen att priset på en vara eller tjänst har betydelse för konsumtionen. Men vi har också - åtminstone många av oss - lärt oss att om man vill ha en låg försäljning av någonting är det en fördel att hålla de privata vinstintressena borta. Carl Erik Hedlund, jag och många andra vill ha en marknadsekonomi därför att vi betraktar den som mycket effektiv. När jag ställer frågan till Carl Erik Hedlund varför man ska ta bort Systembolaget börjar Carl Erik Hedlund i en debatt som borde handla om den sociala alkoholpolitiken diskutera huruvida Systembolaget är kostnadseffektivt eller inte. Varken jag, någon annan folkpartist eller någon annan anhängare av en social alkoholpolitik har någonsin använt argumentet att vi skulle vilja behålla monopolet därför att det skulle vara effektivt vad gäller kostnaden per såld flaska eller något sådant. Vi har varit för det därför att det ger mindre skador i landet. I stället för att diskutera den frågan tar Carl Erik Hedlund upp frågan om kostnadseffektiviteten per försåld flaska. Det är förstås så att upplysning i många olika sammanhang har effekt, men den dystra erfarenheten från mängder av länder är att upplysning om alkohol inte räcker för att hålla alkoholkonsumtionen på en bra nivå, dvs. på den traditionella svenska nivån, om motkrafterna är för starka. Jag ska därför innan jag avslutar mitt inlägg göra en förutsägelse.

Fru talman! Jag vill börja med att uttala tre ord: löftessvek, EU-vek och folkhälsolek. Det som regeringen här sysslar med är ett löftessvek. Man har visat sig vara EU-vek, och man har agerat som om folkhälsa är en lek. Detta kanske låter roligt, men det är det inte. Den proposition som vi nu yrkar avslag på innebär att införselreglerna för alkohol ändras och att svensk alkoholpolitik raseras. Den svenska alkoholpolitiken har haft en folklig förankring. Den svenska alkoholpolitiken har sprungit ur svensk folksjäl, inte lagts på ovanifrån från politikerna. Den har byggt på att man ska minska tillgängligheten av alkohol för att minska konsumtionen. När man avvecklar införselreglerna för alkohol på det här viset minskar förutsättningarna för en svensk alkoholpolitik över huvud taget. Vi anser att Sverige borde stå fast vid den tolkning som man har gjort av de svenska undantagsreglerna, så länge rådet inte enhälligt fattar ett annat beslut. Vad bygger man då det här beslutet på? Det bygger på en väldigt tunn rättslig analys. Man har hänvisat till att det är ytterst osäkert att Sverige vid en domstolsprövning skulle få stöd för sin tolkning av möjligheten att behålla en införselbegränsning utan sluttidpunkt. Det är ingen djupare rättslig analys. Man har inte heller någon plan för hur den svenska alkoholpolitiken ska se ut i sin helhet, utan man genomför detta beslut utifrån att finansminister Bosse Ringholm på EU-nivå gick med på att avskaffa de svenska undantagen. Det är också ett parlamentariskt dåligt förankrat beslut. Det komiska är att alla partier utom Moderaterna i riksdagen onsdagen efter det att finansministern gått med på att ta bort de svenska undantagen röstade för en reservation om bibehållande av undantagen. Han hade då i och för sig tagit upp frågan i EU-nämnden för en kort diskussion, men det kan inte kallas en verklig förankring. Det som man undrar är vilka motiven bakom Bosse Ringholms agerande är. Jag anser att regeringen i den här frågan inte har agerat på ett tydligt sätt på EU-nivå. Man har inte drivit frågan med kraft, och man vågar inte vara lite bråkig. Jag tycker att man har agerat väldigt besynnerligt i den här frågan. Är det så att artikel 152 i Romfördraget, som säger att en hög hälsoskyddsnivå ska säkerställas vid utformningen och genomförandet av all gemenskapspolitik och alla gemenskapsåtgärder, inte betyder någonting? Den får ju allvarliga konsekvenser för hela EU-samarbetet. Borde vi inte förfäkta och försvara artikel 152 och tydligt driva frågor? Tyvärr verkar det som om regeringen i fråga efter fråga på EU-nivå lägger sig ganska platt. Sverige är det land som allra mest - vi är bäst i klassen - implementerar EU-direktiv och inte tydligt vågar driva frågor. Det är inte bra. I det avseendet agerar man EU-vekt. Det gäller här frågan om att de svenska undantagen skulle kunna bibehållas, som man sade i inför folkomröstningen om ett medlemskap i EU. Socialdemokraterna var väldigt tydliga och sade att vi kan bevara svensk alkoholpolitik. Vi står här i dag några år senare och har börjat rasera svensk alkoholpolitik på ett sätt som dessutom är planlöst och oansvarigt. Hade man tyckt och ansett att man inte kan bevara de svenska undantagen, borde man samtidigt ha lagt fram ett förslag till hur den svenska alkoholpolitiken i sin helhet ska se ut. Ett sådant agerande har vi inte sett från regeringen i denna fråga, och det är anmärkningsvärt. Jag yrkar avslag på propositionen och stöder reservation 2.

Fru talman! Ulla Wester började med att tala väl, tyckte jag, om den sociala alkoholpolitiken, de stora vinster som har gjorts i Sverige och den breda uppslutning som den har haft partipolitiskt med ett enda undantag - Moderaterna. Så långt var det bra. Men sedan, när hon började att sätta etikett på den nya socialdemokratiska alkoholpolitiken och kallade den måttlig, så kunde hon väl nästan ha börjat kalla den moderat. Det var ju det som hände - och som jag också var inne på i mitt anförande: Det jublades från moderat håll i EU-nämnden fredagen efter det att Bosse Ringholm kom hem med sin kapitulation. Nu vill Ulla Wester att andra ska låta bli att rösta efter sin övertygelse. Jag tycker att det skulle vara allra bäst om alla i den här kammaren röstade efter sin övertygelse, och jag tror att resultatet skulle bli avsevärt bättre än nu, när många socialdemokrater kommer att stödja regeringens proposition. Något riktigt svar på varför regeringen har kapitulerat har jag inte fått, men det kanske kommer i Ullas replik eller i Göran Magnussons senare inlägg. Det som jag kunde uppfatta handlade om att lagerbyggnaderna skulle vara dyra att bygga, och att tullen skulle få det lite jobbigt. Ingen kommentar tyckte jag mig uppfatta till att den position som regeringen intog på förmiddagen måndagen den 13 mars kunde man ha fått när som helst - när som helst! Och detta beskrivs som en förhandlingsframgång. I stället för att svara på frågor angriper Ulla Wester Folkpartiet och mig. Hon talar bl.a. om att vi är Europavänliga och att vi för en social alkoholpolitik. Det är ju alldeles rätt. Det är bara lite svårt för oss andra att se motsatsförhållandet i detta, att kunna vara för ett brett samarbete i Europa i de frågor som bör ligga på Europanivå samtidigt som man är för att närhetsprincipen tillämpas på de frågor som kan avgöras av medlemsländerna själva. Det som är tråkigt är att socialdemokraterna inte har lyckats stå fast vid en social alkoholpolitik. Det är därför som vi för den här debatten i dag.

Fru talman! Ulla Wester säger att hon inte begärde något betyg på sitt anförande. Nej, men hon fick det ändå. När det gäller förhandlingsprocessen är det alltid svårt att diskutera en förhandling när man har stått utanför. Vi har utgått från att Ulla Wester har gjort sitt bästa för att sätta sig in i hur läget var före förhandlingarna och hur den svenska förhandlingspositionen under olika regeringar har varit sedan mitten av 90-talet. I sitt senaste inlägg sade Ulla Wester att det fanns skäl nog att kapitulera bara för att en kommissionär har tyckt annorlunda. Ja, jag har träffat Fritz Bolkestein. Jag träffade honom tillsammans med ett nästan enhälligt skatteutskott och socialutskott i grannhuset här i Stockholm en vecka före Bosse Ringholms kapitulation. Vi var mycket tydliga om den svenska positionen, och jag tror att de närvarande kan intyga att det gällde även mig. En vecka därefter kapitulerade regeringen, och det är det som vi diskuterar i dag. Varför kapitulerade regeringen veckan efter detta?

Fru talman! När det gäller skattesänkningar utifrån ett Helsingborgsperspektiv var det som helsingborgare som jag nämnde detta och inte som partiföreträdare, det vill jag tala om för Ulla Wester. Men jag har erfarenheter från min egen hemstad som berör mig påtagligt. Där kan man se ungdomar som - om jag ska uttrycka mig passivt - misshandlas av alkohol, inte minst under sommarveckorna då de formligen färdas i lemmeltåg över till Helsingör och missbrukar sina egna kroppar. Detta tillsammans med svartspriten gör att det hade varit bättre om ungdomarna hade stannat hemma och konsumerat alkohol på restaurang. Det var detta som låg till grund för de tankar som jag ville delge här för kammaren. Det talades om att man måste bygga lagerlokaler. Men borde inte de i så fall redan ha varit byggda? Nu öppnas det i stället upp. Det hade varit bättre om socialdemokraterna hade instämt i övriga partiers reservation så att vi hade kunnat fortsätta att driva den lite mer restriktiva alkoholpolitiken i vårt land. Finns det ingen möjlighet att Ulla Wester kan acceptera vår ståndpunkt i stället för att vi ska följa socialdemokraternas ordentliga förändring i denna ganska viktiga fråga? Under den 3-5-årsperiod som vi nu har framför oss har regeringen accepterat att EU:s lagstiftning ska gälla. Men vi borde antingen säga ja eller nej till den, och kristdemokraternas ståndpunkt är att vi säger nej. Vilken är Ulla Westers ståndpunkt?

Fru talman! Om nu fråga och svar är samma sak, så förstår jag inte det. Kristdemokraterna är absolut inte för att vi ska sänka skatten. Det vill jag säga tydligt, och det framgår också av reservationen och motionen. Det tog jag för givet att vi kunde vara överens om. Sedan tycker jag att vi ska vara noga med att inte spela om någon rättsfråga här. Det här gäller en hälsofråga, det trodde jag att vi var helt överens om. Därför är det märkligt att man kan ta bort folkhälsoaspekten om fem eller tre år. Är det inte viktigt att behålla samma restriktioner om tre eller fem år? Hur ska vi kunna försvara att vi har tagit bort restriktionerna då?

Fru talman! Ulla Wester inledde sitt anförande med en argumentation som i allt väsentligt pekade på att hon skulle stödja reservation 2. Så långt ägnade hon sig åt en i huvudsak berättigad polemik mot moderaterna. Sedan övergick Ulla Wester till att med indignation misstänkliggöra oss som står bakom reservation 2. Det är en icke sällan tillämpad debatteknik att när argumenten tryter misstänkliggör man sina motståndare med stark indignation i rösten. Ulla Wester försökte också framställa det som helt utsiktslöst att hävda den tolkning som vi förespråkar, nämligen att undantagsreglerna automatiskt förlängs om inte rådet fattar ett enhälligt annorlunda beslut. Hon gör ett stort nummer av den rättsosäkerhet som en prövning i EG-domstolen skulle innebära. Men det står väl ändå klart att svensk lag gäller intill dess att Sveriges riksdag ändrar den. Det är väl ändå inte troligt att EG-domstolen skulle ge ett retroaktivt utslag. Därmed faller ju hela den osannolika argumentation, innefattande stora lager av beslagtagen sprit och andra företeelser, som Ulla Wester ägnade sig åt i slutet av sitt anförande.

Fru talman! Det är ju en inte alldeles ovanlig situation som vi som lagstiftare ställs inför att göra bedömningar om framtiden. I den ena vågskålen ligger en, såvitt jag kan bedöma, nästan obefintlig rättsosäkerhetsrisk. I den andra vågskålen ligger en väsentligt större, påtaglig och nära i tiden föreliggande risk för väsentligt ökade alkohol och tobaksskador till följd av en ökad konsumtion av dessa droger.

Fru talman! Jag skulle vilja upprepa de frågor som jag ställde till Ulla Wester i mitt anförande, även kopplade till hennes eget anförande. På vilket sätt befrämjar utskottsmajoritetens förslag folkhälsan? Vi får höjda införselkvoter, men vi bibehåller ett högt skattetryck. När vi redan har en så stor illegal hantering av alkohol, som Ulla Wester själv har varit inne på, kommer då inte den illegala hanteringen att öka? När det gäller tillgängligheten kan man få tag i svartsprit 24 timmar om dygnet året runt. Det är väl ingen önskvärd situation för folkhälsan, utan det är ju det som vi ska bekämpa. Min första fråga är: På vilket sätt befrämjar utskottsmajoritetens förslag folkhälsan? Den andra frågan är: Vad ska Ulla Wester säga till de 5 000 bryggeriarbetarna? Är det bättre att dricka danskt och tyskt öl än svenskt öl?

Fru talman! Jag tror inte att jag är kompetent att avgöra vilket av danskt, tyskt eller svenskt öl som är bättre. Men vad jag vet, och vilket jag refererade till, är att det är en marginal på 240 % mellan ett tyskt och ett svenskt öl och att en sådan stor skillnad naturligtvis stimulerar till försök att tjäna pengar på illegal hantering. Det är ett för stort gap. Om man minskar gapet, minskar naturligtvis incitamentet. Om man vänder på Ulla Westers resonemang om exemplet Kanada, skulle det finnas någon naturkraft som säger att vi i Sverige är särskilt smugglingsbenägna eller något sådant, vilket ju verkar otroligt. Detta med den illegala hanteringen har, som jag var inne på i mitt anförande, Länsstyrelsen i Skåne redan skrivit en alarmerande rapport om. Situationen kommer ju inte att bli bättre av att vi inte tar hänsyn till att det nu kommer att bli lättare att ta in stora kvantiteter. Det är alldeles riktigt att starkölsförsäljningen har ökat på bekostnad av svagare ölsorter. Men det finns ett antal undersökningar som visar att den illegala hanteringen av öl i framför allt södra Sverige och uppemot Mälardalen har ökat ännu kraftigare.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

Fru talman! Jag tycker att socialdemokraterna här spelar ett spel med folkhälsan som insats. Ulla Wester säger: Vi kan inte stå rättslösa. Tror Ulla Wester att vi, om vi skulle bibehålla vårt undantag på nationell nivå, skulle vara det enda land i EU som har gjort något sådant? Så är det inte. Länder som stämplas som mer EU-positiva än Sverige och som har en mer EU-positiv opinion, t.ex. Italien, bryter väldigt ofta mot olika EU-regler och EU-beslut, därför att man anser sig ha nationella skäl till detta. Vi borde försvara artikel 152 i Romfördraget. Betyder denna artikel något för Ulla Wester, och hur ska den försvaras? Jag ska upprepa vad som står där. Där står att en hög hälsoskyddsnivå ska säkerställas vid utformning och genomförande av all gemenskapspolitik och alla gemenskapsåtgärder. Betyder den ingenting? När det sedan gäller vad som skulle hända för tullen är det så att tullen får tillämpa de kvoter som den svenska riksdagen beslutar om. Jag tror inte att man vid tullen behöver bli särskild förvirrad. Då gör vi ett försök att försvara svensk folkhälsopolitik, att försvara § 152 i Romfördraget. Det är det värt.
Fru talman! Jag är mycket mån om folkhälsan. Jag är inte glad åt att vi måste ändra våra införselregler. Nu är vi där vi är, och vi måste göra det bästa av det. Det är det jag säger. Folkhälsoargumentet var det argument som användes i förhandlandet. Det är det argument som hela alkoholpolitiken bygger på. Men det är faktiskt så att det finns otroliga kulturella skillnader mellan EU-länderna - på gott och ont. Vi ser alkohol som ett berusningsmedel som kan ge stora, allvarliga skador. I Sydeuropa är alkoholen en jordbruksprodukt bland andra. Det är en måltidsdryck. Lika lite som vi kan ta till oss den uppfattningen kan de förstå vår. Däri ligger en av skillnaderna i förhandlandet. De förstår inte våra folkhälsoargument.
Fru talman! Jag är väldigt väl medveten om att man har olika synsätt i olika EU-länder i fråga om både alkoholpolitik och narkotika. Det är därför som den här typen av frågor bör vara en nationell angelägenhet och inte en gemensam EU-fråga. Det är också därför vi har artikel 152 i Romfördraget, en artikel som vi bör arbeta för att försvara. Då säger Ulla Vester: Vi är där vi är. Vi måste nu anpassa oss. Varför vågar man inte från regeringens sida vara lite bråkig - ja, lite bråkig - på EU-nivå och försvara något som är väldigt viktigt ur svensk synpunkt? Det här är något som gäller alla frågor där Sverige måste backa, där man aldrig vågar driva något. Det här är en fråga där man verkligen borde försöka göra något, för här finns det en stor förankring i Sveriges riksdag. Sedan handlar det också om hur EU-samarbetet fungerar. Är det verkligen bra när en EU kommissionär är den som någonstans ska besluta om en så här viktig fråga? Hur driver Sverige på för att förändra den ordningen, alltså att det fattas beslut på som jag tycker väldigt dåliga grunder, beslut som kan variera från tid till tid och från kommissionär till kommissionär? Jag tycker att vi ska stå upp här, vara rakryggade, försvara artikel 152 i Romfördraget och våga driva den här frågan framåt. Det handlar också om hur EU samarbetar. Den svenska ståndpunkten bör vara att man inte ska acceptera att EU-kommissionen i en sådan här fråga har den makt den har - eller den makt den faktiskt får på grund av att medlemsländerna inte agerar annorlunda än vad den svenska regeringen vill göra i dag.
Fru talman! Det här är inte ett tillfälle att visa mod i första hand. Det här är ett tillfälle att ta ansvar för en politik, för ett rättssystem. Vad vinner vi på att bråka och på att sticka huvudet i sanden?

Fru talman! Ibland kan man bara beklaga när man konstaterar att man har haft rätt. Det var ju så att inför folkomröstningen om medlemskap i EU varnade Vänsterpartiet och stora delar av nej-sidan för just det som nu håller på att ske. Vi varnade för att vi inom en ganska snar framtid skulle få böja oss för de införselkvoter som är generella inom EU-området. Den inre marknaden är grundpelaren för EU samarbetet. EG-rätten bygger på den. Vad sade då jasidan? De sade: Det där är inga problem. Det är inga som helst problem. Folkpartiet gick i bräschen och sade: Nej, det är inga problem. Och så förhandlade man fram ett undantag som gällde fram till den sista juni år 2000 där vi skulle behålla de införselkvoter som vi har haft. Danmark och Finland förhandlade som vi vet fram sitt slutdatum till den sista december år 2003. Under den tiden skulle man vidta vissa åtgärder. I Sveriges åtagande ingick också att man under denna tid skulle vidta vissa åtgärder för att möta den inre marknadens krav. Det här torde vara helt oomstritt. Framför allt borde man ha varit medveten om detta från ja-sidan. Under lång tid kämpade så Bosse Ringholm. Han försökte faktiskt. Jag blir lite betänksam när jag hör att företrädare för Miljöpartiet och Folkpartiet här försöker smutskasta Bosse Ringholm för att han inte har drivit denna fråga så långt han har kunnat. Jag anser att han drivit den kanske t.o.m. lite för länge. I och med att man höll positionerna så pass länge blev man tvingad att vidta dessa åtgärder utan att ha ett färdigt paket för att möta problematiken. Där kan jag ge vissa ett erkännande om att de har rätt. Detta borde ha kombinerats med ett paket med upplysning och andra åtgärder för att peka på de problem som kommer att framträda. Den svenska alkoholpolitiken har historiskt varit en väldigt viktig folkhälsofaktor. Den har bidragit till att Sverige faktiskt kan uppvisa relativt låga ohälsotal när det gäller alkoholrelaterade skador. Vi har varit framgångsrika. Och en av de viktigaste bitarna har här varit prispolitiken. Det är alldeles riktigt. Den andra viktiga sak som också har tagits upp här är att vi har haft en monopolförsäljning med en strikt kontroll. Det gäller inte minst ålderskontrollen, som är oerhört viktig. Vi ser problemen när man t.ex. har släppt folkölen till ICA-affärer. Det är ett stort problem. Det är en stor inkörsport för ungdomar att i dag få tag på alkohol. Detta är naturligtvis ett problem, och det problemet skulle bli oerhört mycket större om man var beredd att släppa alkoholförsäljningen generellt, även till licensierade butiker. Inom Vänsterpartiet anser vi att det är oerhört viktigt att Systembolagets roll ska vara kvar. Om alla de farhågor som vi från nej-sidan förde fram sade man att det var inget problem.

Under den tid då detta ska processas i EG-domstolen kommer faktiskt EG-rätten att gälla. Det skulle vara svårt för de svenska myndigheterna att hänvisa till en annan, svensk lagstiftning. Det är vad som gäller. Sedan är det ju så i dag att situationen på alkoholsidan är problematisk redan som den är. Det är väl i dag fullt belagt att omkring hälften av den sprit som säljs i landet faktiskt inte säljs genom systembolag eller restauranger. Det tror jag att vi är ganska överens om. Sedan kan man diskutera om det är 40 % eller 50 %. Men tittar man på Systembolagets försäljning av starksprit och hur mycket den har gått ned de senaste fem sex åren är det ju förödande. Nu är det inte säkert att den illegala verksamheten kommer att öka. Det var Carl Erik Hedlund inne på. Det tror jag inte. Däremot kommer ytterligare mindre att försäljas eftersom, som Carl Erik också säger, man kommer att tulla även på reglerna när det gäller införsel av starksprit. Man kommer att ta med ytterligare en flaska. Och det kommer inte att var lika omoraliskt att göra det heller. Detta är naturligtvis ett problem. Regler om ökad införsel är ett problem i sig, men det stora problemet när det gäller reglerna om ökad införsel är ju det som kommer i nästa steg. Om vi då ska sälja vin, sprit och öl på Systembolaget måste Systembolaget konkurrera med de priser som finns utanför landet. Då har vi, precis som sägs här, förlorat det kanske viktigaste vapnet. Jag skulle vilja säga att det är det näst viktigaste. Jag tycker fortfarande att monopolet på försäljningssidan är viktigare. Då måste vi vidta helt nya åtgärder. Som jag sade nyss är kritiken faktiskt riktig här. Det borde redan nu ha funnits en alternativ alkoholpolitik för att klara av detta. Men den viktigaste frågan som vi måste svara på är: Vad skulle det innebära om vi i dag skulle ta strid om detta? Från den 1 juli kommer det att bli "tillåtet" 110 liter öl. Det är den situation som troligen kommer att uppstå. Det är intressant att många här står och säger troligen. De enda som kan visa att man hittills har haft rätt är vi på nej-sidan som sade att det skulle bli så här. Och så ser det ut att bli. Sedan hänvisar man till att vi skulle ha haft en annan situation och att det skulle ha sett annorlunda ut. Man önskar sig en annan situation. Det kan man väl göra, men politik är oftast här och nu. Det är här vi måste ta hänsyn till den verklighet som finns runtomkring oss. Det är två talare anmälda från Vänsterpartiet efter mig som troligen inte kommer att yrka bifall till hemställan i betänkandet som jag gör. De kommer att välja att avstå från att rösta. Jag har full respekt för dessa människor. De har sina bevekelsegrunder, och de kommer att redogöra för dem. Vi har nämligen beslutat om att vi ska ha fri röstning i den här frågan när det gäller att avstå eller att rösta för bifall till propositionen. Jag tycker att det är ganska viktigt. Detta är en fråga med oerhört mycket känslor i. Det är inte bara sakfrågorna som gäller. Under debattens gång har jag inte kunnat låta bli att konstatera att för Kenneth Lantz ändras verkligheten när han lämnar Helsingborg. Om han står i Helsingborg och ser problemen med trafiken och all alkohol och sprit inser han att det nog skulle behövas en sänkning av skatten. Men när han sedan lämnar Helsingborg försvinner verkligheten, och då ser situationen plötsligt helt annorlunda ut. Då kan han inte tänka sig det. Bo Könberg säger att Socialdemokraterna, Moderaterna och eventuellt Vänsterpartiet kommer att rasera den svenska alkoholpolitiken. Det som raserar den svenska alkoholpolitiken är just EU-inträdet och den grundläggande regeln om att den inre marknaden är den viktigaste. Här faller faktiskt också § 152 i Romfördraget. Varor som accepteras i en stor del av de andra länderna kan man inte säga är ett hälsoproblem i ett annat land. Det finns vissa domar som visar detta, t.ex. Crème de Cassis-målet. Jag skulle vilja säga att det Bo Könberg håller på med här är rent hyckleri. Det är faktiskt inte de tre partierna som står bakom detta och som kommer förändra införselreglerna som skapar problemen, utan det är EU-lagstiftningen. Den har vi på grund av att vi blev inröstade i Europeiska unionen. Jag tror att det är väldigt viktigt att inse att vi nu diskuterar utifrån den inre marknaden och de regler som finns där. Jag tror att vi är totalt eniga om folkhälsoargumenten, möjligen med undantag för Moderaterna. I övrigt tror jag att det finns en total enighet. Men när det gäller den inre marknadens kraft i detta sammanhang är det bara att konstatera att de som fick in oss i EU också har skapat denna situation. Sedan har det sagts att vi implementerar EU direktiv, men det är inte så. Vi följer faktiskt bara reglerna om ett undantag i införselreglerna som går ut den sista juni år 2000. Därefter har vi inga undantagsregler. Nu kommer vi att få det, eftersom det är framförhandlat. Jag vill återigen reagera mot beskrivningarna av finansminister Bosse Ringholms agerande. Jag tycker att han i det längsta kämpade för att vi skulle få behålla reglerna. De insinuationer som framförts härifrån talarstolen tar jag kraftig avstånd från.

Fru talman! Människors motiv är ofta många, ibland blandade och ibland motstridiga. I den debatt som vi nu för deltar människor som har varit för att vara med i EU som beklagar det här beslutet kraftigt och som kommer att rösta efter detta. Det finns också de som har velat säga nej och som nu kommer att rösta ja till de här reglerna. Det är tydligen så att det även finns olika uppfattningar om detta inom Per Rosengrens parti, vilket vi tydligen kommer att få höra om ett ögonblick. När vi förhandlade fram villkoren för medlemskapet var det en bred bedömning från de partier som ville gå med, från de fyra regeringspartierna och från den dåvarande socialdemokratiska oppositionen, att det regelsystem som vi då hade fått var av den arten, som har beskrivits i flera propositioner och som godkänts av riksdagen, att för att avskaffa det svenska undantaget skulle det krävas ett enhälligt beslut i ministerrådet. Om detta kan i och för sig goda män och kvinnor strida, och det gör vi ju i dag. Men att den bedömningen gjordes av personer representerande 80 % av riksdagen i flera omgångar under olika regeringar är alldeles klart. Det är, för att använda ett milt uttryck, obegripligt att Per Rosengren kan påstå att det alldeles självklart är på det andra sättet Jag tycker också att det kanske är lite originellt att Per Rosengren så emfatiskt vill försvara Bosse Ringholm. Han talar t.o.m. om att några av oss, förmodligen bl.a. jag, skulle insinuera någonting om Bosse Ringholm. Det är en ren missuppfattning. Jag har kritiserat Bosse Ringholm. Jag kritiserar regeringen, och jag kritiserar Per Rosengren för att han försvarar Bosse Ringholm och regeringen på den här punkten där man så lätt har gett med sig. Den enkla fråga som jag har ställt några gånger i debatten och som ingen har svarat på hittills vill kanske Per Rosengren svara på. Är det inte så att den förhandlingsuppgörelse som Bosse Ringholm kom hem med, och som Per Rosengren nu hyllar i det läge som har uppstått, kunde ha uppnåtts när som helst under de senaste fyra åren?
Fru talman! Jo, det är helt riktigt. Jag tror att den kunde ha uppnåtts långt tidigare. Jag menar att den skulle ha accepterats långt tidigare så att vi samtidigt med detta kunde införa en alkoholpolitik som skulle kunna möta de problem som vi kommer att få. Sedan var det en bred bedömning att de här reglerna skulle gälla för all framtid. Ja, det var en bred bedömning av 80 %, men det är så många bedömningar som de EU-positiva partierna gjorde som har gått ganska käpprätt åt ett visst håll. Så är väl fallet också med denna bedömning. Man gjorde en felaktig bedömning. Det är bara att konstatera det. Även en minoritet kan kanske ha rätt ibland. När det gäller den här frågan visar det sig nu att vi har haft det. Den kritik som jag riktar mot finansminister Bosse Ringholm är att man inte slöt detta avtal tidigare och samtidigt lade fram ett batteri med åtgärder för att möta problemen. Jag håller med om att det är ett problem. Men jag är övertygad om att man körde den här diskussionen i botten. Det framgick inte minst av den information vi fick när Frits Bolkestein var och besökte socialutskottet och skatteutskottet. Jag tyckte att han gjorde tämligen klart vad den här frågan handlar om. Den handlar inte om folkhälsa. Den handlar om den inre marknaden. Det var hans ansvar. Det var det han skulle se till. Det är det som är grunden. Sedan menar han att vi får vidta andra åtgärder för att klara folkhälsan. Jag tycker att det var klara deklarationer från kommissionärens sida. Jag skulle inte våga överlämna detta till EG-domstolen och kanske i över ett, ett och ett halvt år ha en rättslös situation, där tullen själva bedömer att de inte kan ta någonting under 10
Fru talman! Per Rosengren försvarar regeringen och Bosse Ringholms agerande, åtminstone slutresultatet. Han gör det även om han tydligen önskar att resultatet hade uppnåtts tidigare. Detta bekräftar den bild som jag och de kritiska i den här debatten har haft, nämligen att den svenska regeringen och Sverige när som helst, bara genom att vinka med ett finger, kunde ha nått den dåliga förhandlingsuppgörelse som man kom hem med den 13 mars. Det står alldeles klart. I min förra replik anspelade jag på att det finns blandade motiv hos oss människor. Det gjorde jag bl.a. på grund av det tonfall som Per Rosengren har. Det är sällan, fru talman, som jag recenserar mina meddebattörers tonfall. Men han låter ibland nästan glad, när han gång på gång kan säga: "Vi fick rätt. Vi sade så här. Det blev rätt. Vi borde ha gjort det ännu tidigare." Många av oss andra i Sverige är ledsna i dag över det som har hänt. Lite mer sorgsenhet skulle klä Per Rosengren.
Fru talman! Jag beklagar om jag till min natur är glad och positiv. Det kanske egentligen inte alltid är fel att vara det i kammaren. Jag vill också erinra om något jag sade tidigare. I snabbprotokollet som kommer i morgon kan Bo Könberg läsa att jag inledde mitt anförande med att säga att jag beklagade att jag kunde konstatera att vi hade rätt. När man beklagar en sak är man inte jätteglad, utan då beklagar man faktiskt att situationen är som den är. Jag hade gärna sett att vi hade kunnat behålla prisvapnet och införselvapnet även i fortsättningen. Det har, som jag sade, varit en av grundpelarna i en framgångsrik alkoholpolitik, som grundar sig folkhälsoarbete. Jag tycker inte att vi ska behöva misstänkliggöra varandra i de frågorna. Det vore väldigt olyckligt. Det hade nog inte räckt att vinka med ett finger, utan jag tror att det hade behövts förhandlingar och diskussioner. Men ju längre frågan drog ut på tiden och ju längre man förhalade den, desto större blev också irritationen hos kommissionen. Kanske agerandet att dra ut på det så länge i förlängningen äventyrande uppgörelsen. Jag tror att man skulle ha börjat förhandlingarna och diskussionerna redan förra hösten på ett mer intensivt sätt. Då hade vi också haft tid att vidta andra alkoholpolitiska åtgärder för att kunna möte de problem som uppstår.
Fru talman! Jag tycker inte att det är så konstigt att Per Rosengren här i dag stöder propositionen, om än med ett visst beklagande. Jag har haft det stora nöjet att få debattera med Per Rosengren i frågan om alkoholskatter. Per Rosengren har velat sänka de skatterna, åtminstone har han sagt så i TV-rutan. Själv säger han här att förändringen av införselkvoterna förmodligen innebär att man bör sänka de skatterna. Jag tycker därför att det är ganska logiskt att Per Rosengren tar ställning som han gör. Hans argumentation är uppbyggd på att vi måste följa EU-reglerna, att de ser ut på ett visst sätt och att den inre marknaden alltid går före. Ja, detta brukar vara både Miljöpartiets och Vänsterpartiets kritik. Men vi brukar också - alltså även Vänsterpartiet - förfäkta att man ska använda de paragrafer som finns för att sätta vissa regler för den inre marknaden. Så varför inte denna gång göra ett försök att åberopa både § 36 och § 152 i Romfördraget, för den svenska folkhälsans skull och för den svenska sociala alkoholpolitikens? Varför gör man inte det i stället för att bara resignera och säga: "Sådana är EU-reglerna, och Frits Bolkestein tycker som han gör."? Men ska vi låta EU kommissionären Frits Bolkestein vara den som bestämmer? Det är det som Per Rosengren accepterar när han stöder propositionen. Eller kan det finnas andra motiv? Kanske är detta Vänsterpartiets nya strategi. Man vill ju ingå i en regering efter valet, och då kanske man inte längre ska tycka att Sverige ska våga vara bråkigt på EU nivå. Kan det vara ett motiv för Vänsterpartiets ställningstagande i denna fråga?
Fru talman! Det sista var så lågt att jag inte ens tänker kommentera det. Det är riktigt att jag redan för några år sedan såg den 50-procentigt minskade spritförsäljningen på Systemet som ett problem. Jag vet också att Yvonne Ruwaida inte gjorde det. Jag ser den försäljning av svartsprit som sker på företag, utanför skolor och på högskolor som ett oerhört stort problem. I dessa sammanhang är det inte bara sprit och öl som säljs, utan där finns också narkotika. Och i samband med att man höjde tobaksskatten märkte vi en ökad liknande försäljning av cigaretter. Vi sänkte skatten på cigaretterna, och vad har hänt sedan dess? Jo, den illegala marknaden har minskat ganska ordentligt. Vi ser också oerhört positiva siffror vad gäller rökningen i helhet. Jag vill inte säga att det kommer att bli likadant med spriten. Men jag tror att vi måste ta till oss lite av det som håller på att ske. Det är inte så att vi följer alla EU-direktiv och EG-direktiv i det här sammanhanget. Vi hade ett undantag som gick ut den sista juni i år, de facto. Någonting måste gälla efter den sista juni. Under ett till ett och ett halvt år när frågan prövades hade vi fått föra in 10 liter sprit, osv. Jag hade sett det som ett oerhört problem om vi inte kunnat möta det på något annat sätt. Det troliga är att EG-domstolen sedan retroaktivt skulle kunna säga att det är de tio litrarna som gäller, dvs. full EG-ranson. Detta upplever vi i Vänsterpartiet som oerhört farligt. Där står vi utan ett enda skyddsnät, och från den 1 juli 2000 skulle vi legalt kunna dra in 10 liter sprit, 20 liter starkvin, 90 liter vin och 110 liter öl. Tullen skulle inte kunna göra någonting. De är 100 procentigt bundna av EG-direktiven i det här fallet. För tullagstiftningen är det EG-rätten som gäller. Sverige har väldigt lite att säga till om.
Fru talman! I grunden har Per Rosengren och jag skilda uppfattningar om på vilken nivå både alkoholoch tobaksskatten ska ligga. Per Rosengren förordar en sänkning. Några av argumenten är goda, t.ex. att man vill komma ifrån den illegala hanteringen och smugglingen av tobak och alkohol. Vi kan titta närmare på vad som hände med tobaksskatten. Den höjdes först, och sedan sänktes den lite grann. Men det var inte bara det som gjorde att man kom åt den illegala hanteringen av tobak. Det åstadkoms bl.a. genom tullens verkligt goda arbete för att komma åt smugglingen. Jag är inte av samma uppfattning som Per Rosengren när det gäller om det är skatter man ska använda för att komma åt den illegala hanteringen av alkohol och tobak och - i så fall - vilka nivåer de ska ligga på. Per Rosengren har synsättet att tullen måste agera som EG-rätten säger. Om vi här i riksdagen med majoritet beslutar att tullen ska följa de införselkvoter som vi vill ha, så finns det inget som säger att tullen i stället ska följa EG-rätten. Däremot kan Sverige klandras för att vi har ålagt tullen att agera på ett visst sätt, om vi inte vinner en process i EU-domstolen. Det är inte tullen som står ansvarig inför EU, utan tullen står fortfarande ansvarig inför den svenska riksdagen och regeringen. Vi kan alltså ge tullen de direktiv som vi önskar. Sedan kanske tullen inte tycker att det vore den mest lyckade situationen i världen - det kan jag förstå. Men vi kan faktiskt förfäkta och driva den här frågan vidare. Jag tänker inte köpa Per Rosengrens argument i den här frågan.
Fru talman! Det hade jag väl i och för sig inte förväntat mig heller. När det gäller tullen och tullagstiftningen är det 90 % EG-lagstiftning som gäller. Det torde Yvonne Ruwaida veta. Men det är klart att om vi ska bryta alla regelsystem inom EU kan ni fundera på hur det som framförs i den gemensamma reservationen ska fungera i förlängningen och i verkligheten. Yvonne Ruwaida talade om att tobaksskatten höjdes och sedan sänktes lite grann. Det är precis tvärtom, den höjdes faktiskt mindre än den sänktes. Priset på en ask cigaretter efter tobaksskattesänkningen var lägre än före höjningen. Yvonne Ruwaida hänvisade sedan, och det är det mest patetiska i sammanhanget, till den kontrollmöjlighet som tullens arbete innebär. Ja, det gjorde att man fick rätt att öppna paket. Och vad sade Miljöpartiet om den möjligheten? Det sade man nej till. Det som man då sade nej till står man nu och hyllar som den bästa av möjligheter. Ni får ju lära er att argumentera så att det inte bara blir patetiskt.
Fru talman! Jag vill bara tala om för Per Rosengren att jag mycket klart inser, vilket jag även redogjorde för till Ulla Wester, att verkligheten och beslutsfattandet naturligtvis finns här. Och den kristdemokratiska uppfattningen som jag har redogjort för står jag personligen också bakom. Men jag är kanske lite för öppen ibland. Jag är en dålig teatermänniska. Nog kan man ändå som far få tillåta sig att tänka en tanke när man står nedanför färjornas ankomsthallar i Helsingborg en fredagseller lördagskväll och nästan gripas av panik och känna: Vad gör jag som förälder eller som vuxen i dessa sammanhang? Hur i all världen ska vi kunna få rätsida på detta för att kunna hjälpa dessa ungdomar så att de inte hamnar i det elände som alltför många drabbas av? Nu blir jag nästan rörd även här i kammaren. Det är kanske i dessa sammanhang som jag har tillåtit mig att söka olika vägar i mina tankar. Och jag får väl tacka Per Rosengren för det svar som han ändå gav i sitt förra inlägg, då han faktiskt redogjorde för en del synpunkter som inte ligger långt ifrån min personliga uppfattning.
Fru talman! Jag känner precis samma vanmakt i fråga om den svarta sektor som skapas inom detta område. Det är precis den vanmakten som jag känner. Och detta måste vi göra någonting åt. Men det är intressant att notera det som Kenneth Lantz sade om att när han står i Helsingborg och ser detta har han stor förståelse för att man kanske måste göra någonting åt priserna därför att detta annars kommer att fortsätta att välla in. Det gäller alltså att minska marginalen. Jag tror faktiskt att storleken på den vinst som dessa människor är ute efter också avgör vilka risker de är beredda att ta. Och just nu har de oerhört mycket mer pengar att tjäna på alkoholdistribution i landet än på t.ex. narkotika. Det beror också på att riskerna är betydligt mindre och att straffen är lägre. En mängd åtgärder måste vidtas både på straffsidan och i fråga om annat, och även marginalerna måste minska. Som det nu är kan man köra tio lastbilar med sprit, och de kan plocka en av tre, och ändå går det med vinst. Om priserna på sprit skulle sänkas med 25-30 % kan de ta en av tio, och då blir situationen helt annorlunda. Det är sådana riskbedömningar som dessa människor gör. Sådana här saker måste naturligtvis tas med i en diskussion om en ny alkoholpolitik som blir nödvändig i den öppna situation som vi är på väg att hamna i. Jag tror att alla vi som vill att folkhälsan också i fortsättningen ska prioriteras gemensamt ska arbeta för att se till att vi har en alkoholpolitik värd namnet även i framtiden i den öppna situation som vi har.

Fru talman! Frågan om EU:s kvantitetsregler för privatinförsel av alkohol och tobak är exempel på marknadens makt över alkoholpolitiken. Utgångspunkten är EU:s inre marknadsregler och varors fria rörlighet. Där finns inte utrymme för sociala eller hälsomässiga hänsynstaganden. Under 1900-talet har svensk alkoholpolitik präglats av att marknadskrafternas inflytande begränsats, den s.k. desintresseringsprincipen. Bakgrunden till detta är förstås att alkohol är en produkt vars användning kan leda till allvarliga sociala och ekonomiska konsekvenser för individerna. Vård och rehabilitering är statens, landstingens och kommunernas ansvar. Därför inverkar alkoholskadorna på behovet av skatter. Alkohol kan alltså inte betraktas som en vara vilken som helst. Det var motivet i en motion som jag tillsammans med partivänner väckte i den här kammaren för mer än tio år sedan. Det var i anslutning till propositionen om Sverige och den västeuropeiska integrationen, som det då hette. Det var genom den som förhandlingarna om ett svenskt EES-avtal startade. Det ingicks så småningom och övergick sedan i medlemskapet. Det kan vara värt att notera att Sverige redan i samband med EES-avtalet fick ge upp flera viktiga monopol på alkoholhanteringens område. Det kan också vara värt att notera när Per Rosengren i den här debatten, i och för sig med beklagande, säger att man fick rätt och att man varnade för medlemskapet i EU. Frågan är, Per Rosengren och andra i denna kammare, om inte grundproblemen egentligen grundlades i samband med att Sverige skrev på EES-avtalet.

Jag tror att ett mer uttalat stöd för den motionen säkerligen hade känts mycket bättre i dag. Motionen fick således inte stöd i riksdagen. Däremot gjorde riksdagen flera uttalanden till stöd för den svenska alkoholpolitiken. Jag kan erinra mig debatter från början av 90-talet då det ifrågasattes om inte EES-medlemskapet egentligen skulle leda till det som betraktades som mycket allvarliga ingrepp i den svenska alkoholpolitiken. Fru talman! Jag vill hänvisa till en ledare i Expressen där man säger tack och adjö till nykterhetsrörelsen och säger att den har misslyckats i anslutning till folknykterhetens dag. Det som hittills har varit statens ansvar, alltså alkoholpolitiken, övergår nu till myndiga medborgare som själva kan hantera sin spritkonsumtion. Men det betyder också att alkoholproblemen - man inser tydligen att det kommer att finnas alkoholproblem även i fortsättningen - måste hanteras av andra. Och här förlitar man sig på att företagen ska göra insatser. Fru talman! Jag har med hjälp av kammarkansliets benägna bistånd delat ut en grafisk bild som visar antalet misshandelsfall per 1 000 invånare över 14 år under perioden från 1850 och fram till nästan nu, i varje fall fram till början av 80-talet. Där kan man se tre kraftiga förändringar. Den första inträffade när husbehovsbränningen avskaffades då antalet misshandelsfall minskade dramatiskt. Sedan ökade de från slutet av 1800-talet och fram till 1900-talet då motboken infördes och då antalet återigen minskade kraftigt. Under andra världskriget rådde så speciella förhållanden, och jag ska därför inte beröra det. Men det som är intressant i nutid är mellanölets införande 1965-1966 och den kraftiga ökning som då också skedde av antalet misshandelsfall. Det planade sedan ut när försäljningen av mellanölet av bl.a. just dessa skäl upphörde i vanliga livsmedelsbutiker. Jag har med det här velat visa att olika samhälleliga ingrepp har haft stor betydelse för att hyfsa alkoholvanorna och för att se till att man får en kraftig begränsning av alkoholskadorna. Jag har velat göra det därför att jag tycker att det är en felaktig bild när man tror att alkoholpolitiken och alkoholvanorna kan privatiseras på det sätt som flera här talar om och som Expressen för närvarande är det mest uttalade organet för. Jag ser inte det här som ett problem i första hand för nykterhetsrörelsen. Det är ett problem för alla i samhället som vill ta ansvar. Därför är det en mycket förenklad diskussion som innebär att nykterhetsrörelsen har förlorat kampen. De som har förlorat kampen är medborgare som råkar illa ut. Det är barn och andra som får avsevärt mycket sämre uppväxt på grund av en ökad alkoholkonsumtion. Det kan man naturligtvis med den erfarenhet som finns förutse kommer att inträffa med den ökade tillgänglighet som nu sker, bl.a. genom de successivt förändrade införselreglerna. Jag vore den första att vara glad om detta inte skulle inträffa, om man skulle kunna ha en fortsatt internationellt sett låg alkoholkonsumtion. Dessvärre är det inget som egentligen tyder på att det skulle kunna bli fallet. Fru talman! Mitt inlägg var från början tänkt att mera vara en röstförklaring. Jag ska komma till den under den sista minut som återstår av min anmälda tid. Jag har noga tittat på de här förhållandena. Jag har följt med under en lång följd av år. Vad min principiella grundinställning är torde ingen här i kammaren vara i ovisshet om. Jag tycker naturligtvis att reglerna som vi hittills har haft har varit de bästa möjliga. Men jag inser också att det undantag som förhandlades fram i samband med medlemskapsförhandlingarna ur juridisk synpunkt var alldeles för svagt grundat. Det är frukterna av de misstagen som vi i dag skördar. Det här leder mig fram till att jag inte kommer att avstå från att rösta. Jag kommer inte att rösta med reservation 2, utan jag kommer att rösta med regeringens förslag. Motiveringen till detta är att jag inte tycker att det riktigt tillhör politikens innersta kärna att avstå. Men det kan vara en nödvändighet ibland och en möjlighet. Att rösta nej till betänkandet eller att rösta med reservation 2 leder enligt min mening, och även enligt många andras mening, in i en mycket oviss situation. Vi skulle få det omedelbart som man möjligen nu får om tre år, och det skulle skapa en mycket dålig och eländig situation. I ett läge där inget förslag är riktigt bra väljer jag ändå att stödja det av regeringen framförhandlade förslaget. Jag tycker att det ändå är ett möjligt praktiskt handlande i den situation vi nu befinner oss i.

Fru talman! Jag hade redan i mitt inledningsanförande några frågor till Göran Magnusson. Jag hade sett att han fanns med på talarlistan, och jag känner väl till Göran Magnussons engagemang i alkoholfrågorna. Vi har en mycket likartad syn på vad som är grundpelarna för den svenska alkoholpolitiken och huvudskälen till de stora framgångar som den alkoholpolitiken har haft. Det är möjligt att Göran Magnusson inte var här då, så jag kan kanske återkommer till de frågorna eller precisera dem ytterligare. Anser Göran Magnusson att regeringen på ett bra sätt har uppfyllt riksdagens uppdrag att slå vakt om den sociala alkoholpolitiken i förhandlingarna? Den andra frågan rör en sak som jag tror att jag fick ett instämmande i av Per Rosengren, som uppenbarligen kommer att rösta likadant som Göran Magnusson i omröstningen om några timmar. Finansministern kom i mitten av mars hem med något som exempelvis den moderate talesmannen Lars Tobisson i EU-nämnden hyllade som något som egentligen på varje punkt överensstämmer med vad moderaterna har hävdat och begärt från allra första början. Anser Göran Magnusson att det på någon punkt var så att regeringen kom hem med någonting som var bättre än det man hade kunnat få när som helst de senaste fyra åren, sedan förhandlingarna 1996?
Fru talman! På den sista frågan är det lätt att svara att det är klart att ett sådant förhandlingsresultat naturligtvis hade kunnat uppnås för både ett, två, tre och fyra år sedan. Det är väl ingen tvekan på den punkten. Jag förstår inte riktigt innebörden i den här frågan. Vad hade det varit för glädje ur Könbergs och min synpunkt med att den här situationen skulle ha inträffat redan för flera år sedan? Jag tycker inte att det är särskilt meningsfullt att diskutera utifrån den utgångspunkten. Så frågan om ifall regeringen uppfyllt vad riksdagen har beställt. Jag vet inte riktigt vad Könberg syftar på. Men det riksdagen har uttalat är väl ungefär det regeringen har föreslagit. Det var ju den regering som Bo Könberg tillhörde som lade fram förslagen kring det här undantaget och redovisade dem för riksdagen. De har ju bara i efterhand bekräftats av riksdagen. De har inte blivit föremål för någon behandling innan den här deklarationen gjordes av Dinkelspiel, som väl då var regeringens företrädare.
Fru talman! När det gäller min andra fråga som handlade om huruvida regeringen inte för länge sedan hade kunnat komma hem med det här förhandlingsresultatet, dvs. att vi skulle få samma dåliga villkor som Danmark och Finland, har uppenbarligen Göran Magnusson och jag samma uppfattning. Nu är vi då fler i den här debatten som har den uppfattningen. Bakgrunden till den frågan var inte att jag ville ha till stånd de usla reglerna än tidigare. Det var att försöka få belyst ifall det var så att man hade uppnått någonting bra. Och då bekräftade väl Göran Magnusson att man kom hem med det sämsta man kunde få. Sämre gick det inte att få ihop det. Då borde det finnas anledning för en så engagerad person i de här frågorna som Göran Magnusson att fundera över vilka av yrkandena lite senare i dag som är bäst och sämst. Svaret på min första fråga blev jag lite mer förbryllad över. När jag talade om riksdagens uttalande menade jag vad som har sagts från bl.a. socialutskottet nu senast om vad man vill att man ska uppnå. Där skärpte man till det som regeringen hade nämnt. Hela inriktningen från alla partier i den här kammaren utom moderaterna fram till den 6, 7 och 8 mars var också en mycket tydlig hållning att slå vakt om alkoholpolitiken. Sedan kommer då regeringen hem med en kapitulation. Den frågan ställer jag förstås till Göran Magnusson i denna debatt. Jag vet också att han är intresserad av den här typen av frågor och att han nu för tiden flera gånger i veckan i sin egenskap av vice ordförande i KU får syssla med den typen av frågor om hur regeringen sköter sig.
Fru talman! När man ska bedöma utvecklingen av vad som har skett och vad som har varit möjligt för regeringen att göra måste man naturligtvis hela tiden göra en juridisk bedömning. Inom parentes får man väl säga att jag kan väl utifrån mina värderingar ur konstitutionell synpunkt och annat tycka att det är lite trist med all denna juridik i det som egentligen är politik. Men det var en parentes. När det gäller undantaget och jämförelsen med Danmark och Finland - och det är också juridik - ska man komma i håg att vare sig Danmarks eller Finlands undantag var grundat på samma förutsättningar som det svenska. Det som naturligtvis sedan försvårade för regeringen i förhandlingarna med kommissionen var att både Danmark och Finland i praktiken klev av sina undantag och gav upp på ett sätt som gjorde saken mycket svårare för Sverige. När det sedan gäller vad riksdagen har beställt tänkte jag också på riksdagens uttalande i anslutning till min motion om att man skulle undanta alkohol från integrationsarbetet. Jag tror inte att Bo Könberg, om Bo Könberg satt i riksdagen vid det tillfället, stödde den motionen. Det var de allmänna uttalandena. Man sade att grunderna i den svenska alkoholpolitiken skulle kunna bevaras. Sedan var naturligtvis den deklaration som Ulf Dinkelspiel gjorde juridiskt sett för svagt grundad. Det är det som är problemet i dag. Det kan man beklaga, och man kan tycka att det är utomordentligt trist. Min utgångspunkt för röstandet i den här frågan är att om man skulle följa Bo Könbergs och andras förslag i reservation 2 tar man ett stort steg ut i mörkret och vet inte var man hamnar. Enligt regeringens förslag har vi ändå en viss kontroll över utvecklingen ytterligare några år och kanske också möjligheter att påverka situationen ute i Europa. Jag har för min del sagt vid flera tillfällen att det är angeläget att svenska riksdagsledamöter som har kontakt med EU-systemet hävdar denna ståndpunkt att alkohol är en vara av sådant slag att den måste omgärdas av särskilda försäljningsregler.
Fru talman! För protokollets skull vill jag bara säga att antalet lagförda för misshandel är per 100 000 invånare och inte per 1 000. Annars hade siffrorna varit alldeles förfärliga. Vi behöver inte diskutera hela EU-medlemskapet, men vi hävdade redan i diskussionen inför omröstningen att de här reglerna skulle komma att införas, medan Göran Magnusson och Socialdemokraterna hävdade att det inte var så. Det är då bara att beklaga att vi fick rätt i denna fråga. Det finns naturligtvis andra frågor inom EU där vi också har fått rätt och vissa där vi har fått fel. Göran Magnusson hävdar att det var i samband med EES-avtalet som problemen uppstod. Tittar man på all statistik över hur spritförsäljningen på Systembolaget har minskat ser man ännu tydligare den kurva som Göran Magnusson har visat här, hur Systembolaget tappade totalt i samband med EU-inträdet och inte i samband med EES-avtalet. Det är samma sak när det gäller öl. Upplysningsvis kan jag säga att Vänsterpartiet röstade nej till EES-avtalet också.
Fru talman! Jag korrigerar gärna misshandelsuppgifterna på det sätt som Per Rosengren här har anfört. I och för sig är det meningslöst att diskutera att man har fått rätt och hade rätt vid olika tillfällen. Jag kan som aktiv nykterhetspolitiker konstatera att sällan har nykterhetsrörelsen rönt så stort intresse från olika partier och grupper som i samband med diskussionen om Sveriges medlemskap eller ej i EU. Nykterhetsrörelsen blev plötsligt en intressant grupp, kanske inte för dess nykterhetspolitik i sig utan mer för möjligheten att skaffa röster för en nej-linje. Det har inte gjort diskussionen lättare genom åren. Per Rosengren säger uppenbarligen oftast nej och kan trösta sig med att även det hade han kunnat undvika. Jag tror ändå att EES-avtalet är grunden till mycket av de här problemen. Jag vill inte påstå att det var den direkta anledningen, men det är ingen tvekan om att vi fick slopa ett antal monopol i samband med EES-avtalet. Redan det innebar att marknadskrafterna fick större utrymme inom alkoholhanteringen, vilket är i strid med den svenska alkoholpolitiken. Det är möjligt att man kan läsa statistiken så att det var exakt vid inträdet i medlemskapet i EU som Systembolagets försäljning började fallera. Tidsmässigt kan det möjligen se ut så, men jag är inte säker på att orsakssambanden är riktigt så enkla. Jag tror att det tar en något längre period innan inköpsvanor och dryckesvanor förändras. Jag tror faktiskt att EES avtalet har haft en viss roll i sammanhanget.
Fru talman! Man kan naturligtvis diskutera om problemen börjar med EU-medlemskapet eller EES avtalet. Jag skulle vilja hävda att det är EU medlemskapet. Det är först då som folk börjar inse vad som är tillåtet överallt annars, och det är då man börjar ta in mer, smugglingen börjar osv. Jag satt inte i riksdagen när beslutet om EES avtalet fattades, och hur jag hade röstat när det gäller EES-avtalet tänker jag behålla som en hemlighet för mig själv och för mina närmaste.
Fru talman! Det är möjligt att det är bra med en hemlighet på den punkten, men presumtionen är väl ändå för nej. Jag har några allmänna reflexioner kring detta att vi nu hänger upp hela debatten på EES-avalet och medlemskapet i EU. Jag tror att det skulle kunna vara meningsfullt att också något fundera över om det är några andra förändringar i omvärlden eller i Sveriges inställning som har spelat roll i sammanhanget. Frågan är alltså: Skulle allt ha varit oförändrat i alkoholpolitiken i Sverige om Sverige aldrig hade skrivit på EES-avtalet och om Sverige aldrig hade blivit medlem i EU? Frågan är naturligtvis omöjligt att besvara, men det finns anledning att på allvar diskutera detta. Vad som har skett är ju inte bara att Sverige har gått med i EU utan också att de kommersiella krafterna - Grossistförbundet Svensk Handel, ICA, Konsum, vinhandlarnas organisationer och en rad andra - har etablerat stora lobbykontor i Bryssel. Där har hela saken gått ut på att förklara att den svenska alkholpolitiken inte har stöd hos svenska folket och över huvud taget inte har någon särskilt positiv effekt. Det är klart att också dessa lobbykrafter hade verkat på något annat sätt om de inte haft möjligheten att lobba för det här inom EU. Jag menar alltså att samhällsutvecklingen och de kommersiella krafterna också på annat sätt har försökt se till att få en större del av de vinstmöjligheter som finns inom alkoholhanteringens område. Dessa krav på vinstandelar inom alkoholhanteringen maskerar dessa krafter ofta som omtanke om ungdomen eller omtanke om folkhälsan, medan omtanken egentligen handlar enbart om den egna kassan.

Fru talman! Skatteutskottets betänkande om ökade införselkvoter har föranlett Vänsterpartiet att avge ett särskilt yttrande. Socialutskottet har under beredningen fått tillfälle att yttra sig, och Vänsterpartiet har också i detta utskott avgett ett särskilt yttrande. Den restriktiva svenska alkoholpolitiken har varit en viktig folkhälsofaktor under en längre tid. Det har de flesta talare varit inne på under debatten. Vi har i jämförelse med de flesta andra europeiska länder en förhållandevis låg andel alkoholrelaterade skador och sjukdomar. Alkoholrestriktioner, främst i form av begränsningar i tillgänglighet, och en aktiv prispolitik har varit bra för folkhälsan. Det är ledande forskare eniga om, och kring detta har det också länge rätt en relativt bred politisk enighet, med ett tydligt undantag för Moderaterna, som drivit och driver en tydligt alkoholliberal politik. Förslagen i betänkandet måste ses i sitt sammanhang. I samband med och efter EU-inträdet har ett flertal uppluckringar av restriktionerna skett. Fyra av fem monopol har avskaffats, införselkvoterna har redan i en tidigare omgång ökats och tullens möjligheter att kontrollera införseln har begränsats. 1997 sänktes skatten på starköl som ett led i en harmonisering, och förra hösten beslöt en majoritet i riksdagen att försök skulle göras med lördagsöppet på Systemet i vissa delar av landet samt öka möjligheterna till gåvoförsändelser m.m. Dagens förslag är alltså ett ytterligare steg i denna riktning att anpassa vår alkoholpolitik till EU och till länder som uppvisar en högre andel alkoholrelaterade skador och sjukdomar än Sverige. Vi har dessutom anledning att förvänta oss förslag från regeringen senare i år om sänkta alkholskatter - det har redan framförts ett flertal gånger från ansvarigt håll. Det har också signalerats från talare här i dag. Vi kan konstatera, som Per Rosengren underströk, att de farhågor som Vänsterpartiet redovisade inför EU-omröstningen om ett hotande sammanbrott för svensk alkoholpolitik och våra möjligheter att själva bestämma tyvärr besannats på punkt efter punkt. De här försämringarna sker också utan att några skarpa åtgärder presenteras för att motverka skadeverkningarna. Det har från regeringen talats om alkholfria zoner, men konkreta åtgärder har vi inte sett mycket av. Vi kan inte ställa upp på att korta affischkampanjer utgör ett särskilt kraftfullt alkoholpolitiskt instrument. Vad gör regeringen konkret för att minska alkoholkonsumtionen bland mycket unga människor och se till så att resurser och tillsynsmöjligheter kan fungera? Som exempel kan vi ta det utbredda folkölsdrickandet bland ungdomarna. Där visas gång på gång att restriktionerna inte efterlevs och resurser för tillsyn och kontroll saknas. Ska vi över huvud taget kunna ta talet om alkoholfria zoner på allvar måste regeringen snarast presentera förslag som innebär att resurser avsätts för att kvarstående restriktioner, inte minst de som berör ungdomar, kan kontrolleras effektivt och att bestämmelser om sanktioner mot olovlig försäljning skärps. Det är enkelt att konstatera att den restriktiva alkoholpolitiken konsekvent monteras ned som led i en EU-anpassning. Det har länge talats om motåtgärder från regeringen. Det är oerhört hög tid att nu presentera dessa motåtgärder. Fru talman! Sammantaget leder detta mig och andra ledamöter i Vänsterpartiet till att inte stödja förslagen i betänkandet om höjda införselkvoter. Vi avser inte heller att stödja den flerpartireservation som mynnar ut i en uppmaning att låta EG-domstolen pröva undantagsreglerna. Det innebär risk för rättsosäkerhet i mellanperioden och risk för att vi får avtrappningstiden avkortad. En sådan utveckling vill vi inte medverka till.

Fru talman! Det svenska EU-medlemskapet har inneburit att den restriktiva svenska alkoholpolitiken - som varit effektivt ur ett folkhälsoperspektiv och under lång tid bidragit till att vi i internationell jämförelse kunnat redovisa relativt låga ohälsotal - nu raseras på punkt efter punkt. De flesta politiska partier här i riksdagen och experter vad gäller alkoholpolitik har varit överens om att olika alkoholrestriktioner, främst begränsad tillgänglighet, prispolitik och en aktiv skattepolitik, har varit effektiva åtgärder för att begränsa alkoholkonsumtionen i Sverige. Som Per Rosengren var inne på var Vänsterpartiet tidigt ute med att påtala detta förhållande redan vid folkomröstningen om svenskt medlemskap i EU. Olika EU-positiva företrädare gav då skenet av att det skulle vara fullt möjligt för oss att behålla vår restriktiva alkoholpolitik även inom EU. Det gavs sken av att vårt undantag vad gäller införselreglerna för alkohol skulle kunna behållas och dessutom permanentas. Nu har verkligheten - och det är faktiskt verkligheten som gäller - tyvärr visat att vi EU-kritiker hade helt rätt och de EU-positiva även på detta område var naiva, dåligt pålästa och dessutom överskattade vår förhandlingsposition gentemot EU. Enligt en fördjupad rättslig analys inom Regeringskansliet av den legala grunden för det svenska undantaget är det ytterst osäkert om Sverige vid en domstolsprövning skulle få stöd för sin redovisade tolkning. För att undvika ett juridiskt osäkert läge - dvs. om det är EU-lag eller svensk lag som gäller vid tvist - har regeringen träffat en underhandsöverenskommelse med EG-kommissionen som innebär att den 31 december 2003 och att införselkvoterna sedan successivt höjs. Denna överenskommelse har framställts som en svensk seger men innebär i praktiken ett stort avsteg från det vi kan kalla den svenska modellen vad gäller alkoholrestriktivitet. Mängden öl, vin och cigarretter som en resande från ett annat EU-land kan föra in i Sverige utan att skatt ska betalas i Sverige ökar drastiskt från den 1 juli 2000. Ni har hört siffrorna förut, så jag drar dem inte en gång till. Övergångsfasen är illa nog. Men redan den 1 juli 2003 ska vi anpassa oss fullt ut till EU. Då kommer det att vara 10 liter sprit, 20 liter starkvin, 90 liter vin, 110 liter öl samt i princip en fördubblad mängd tobaksvaror som får föras in i landet jämfört med i nuläget. Till detta kommer att regeringen avser att återkomma med förslag om en successiv höjning av införselkvoterna. Till detta kommer att regeringen avser att återkomma i budgetpropositionen för år 2001 med åtgärder på skatteområdet. Jag läser in sänkta alkoholskatter i det. Till detta kommer försöket med lördagsöppet, som redan har påbörjats runtom i landet. Fru talman! Var och en av dessa anpassningsåtgärder är illa nog. Tillsammans riskerar denna nedmontering av den svenska modellen att få förödande konsekvenser vad gäller folkhälsan och inte minst vad gäller alkoholrelaterad brottslighet. Det gäller t.ex. den uppenbara risken, som bara nämns i förbifarten, att ännu fler kvinnor kommer att misshandlas och ännu fler barn i Sverige kommer att fara mer illa. Regeringen avser nu att presentera en ny nationell handlingsplan för alkoholförebyggande åtgärder. Detta är milt uttryckt en grannlaga uppgift med tanke på att EU tvingar oss att avhända oss de viktigaste redskapen för en sådan, dvs. åtgärder vad gäller tillgänglighet och en aktiv prispolitik. Det är inte speciellt förvånande att moderaterna föreslår att EU-anpassningen ska gå ännu snabbare. Jag skulle ha blivit förvånad om jag inte läst en sådan reservation. I fyrpartireservationen hävdar man att propositionen är förkastlig ur folkhälsosynpunkt, och det kan jag hålla med om. Man menar att vi ska hålla fast vid den svenska linjen vad gäller införselreglerna. Även här kan man läsa in en övertro på att det är svenska regler och lagar som gäller, bara vi svenska argumenterar tillräckligt bra i EG-domstolen. Jag finner, i enlighet med det särskilda yttrandet som framförts av Vänsterpartiets ledamöter i skatteutskottet, att det mest sannolika resultatet av en sådan prövning i stället blir att avtrappningstiden kommer att förkortas. Fru talman! I socialutskottets yttrande framgår att "samhällsutvecklingen och särskilt det svenska EU medlemskapet i grunden påverkat förutsättningarna för den svenska alkoholpolitiken". Detta har vi påtalat tidigare. Det måste nu konstateras att relativt många medborgare såg just möjligheten att få föra in mer och billigare alkohol från andra länder som en viktig fråga när de personligen tog ställning till det svenska EU medlemskapet. Denna grupp hälsar kanske den nu diskuterade anpassningen med viss tillfredsställelse, vad vet jag. Det kanske kan öka EU:s popularitet något. Men samtidigt finns det en stor solidaritet i vårt land i dessa frågor och en medvetenhet om att ett högt pris för bruket av alkohol leder till ett lägre bruk totalt sett och därmed mindre risk för missbruk. Denna solidaritet kommer nu att sättas på hårda prov. Vad är det som talar för att alkoholkonsumtionen i Sverige inte kommer att öka när helhetsbilden är att vi nu ökar tillgängligheten avsevärt och dessutom förbilligar konsumtionen av alkohol? Talar inte all erfarenhet och all beprövad vetenskap på detta område för att resultatet kommer att bli det precis motsatta, dvs. en ökning av alkolholkonsumtionen, fler alkoholrelaterade sjukdomar och en ökning av den alkoholrelaterade brottsligheten? Fru talman! Jag vill avsluta med att säga att detta ärende kan liknas vid den beryktade teaterpjäsen Lång dags färd mot natt. Om vi nu är fullt ärliga i kammaren avgjordes faktiskt denna fråga redan när Sverige valde att bli medlem i EU. Varför lägga ut dessa ständiga dimridåer, dvs. att låtsas att vi från svensk sida ska vara med i EU och underställda dess olika fördrag och samtidigt ge sken av att vi i olika hjärtefrågor, t.ex. alkoholfrågan, kan bestämma helt själva? Det är EU-medlemskapet som tvingar oss in i denna moment 22-situation, att välja pest och kolera. Jag för min egen del låter mig inte pressas till ett sådant val, dvs. att aktivt stödja mer frikostiga införselregler enligt utskottsmajoritetens förslag eller att rösta på en fyrpartireservation som uppenbart indirekt kan leda till att EU-anpassningen kommer att gå betydligt snabbare. Därför kommer jag, och jag hoppas ett stort antal andra vänsterpartister, att avstå från att rösta.
Fru talman! Peter Pedersen uttryckte tydligt det som både han och Rolf Olsson har sagt, nämligen att han inte tänker göra ett val. Så är det ibland här i livet. Vi ställs inför val där vi tycker att inte något av alternativen är bra. Inom politiken är det t.o.m. ofta så att det finns målkonflikter och att man måste ta ställning. Åtminstone för de flesta av oss är det inte varje gång här i kammaren när vi röstar som vi har att välja mellan någonting som är helt svart och någonting som är helt vitt. Jag tror kanske Peter Pedersen och jag kan dela analysen så långt. Det vi nu har att ta ställning till är en av de viktigare frågor som vi har haft att ta ställning till här i riksdagen. Jag tycker att det är synd att personer som Peter och Rolf, som förklarat sig mycket engagerade i alkoholfrågan, väljer att inte ta ställning när riksdagen om ett par timmar kommer att fatta beslut som leder till att en av grundpelarna i svensk alkoholpolitik raseras. Jag delar inte den bedömning Peter Pedersen gör, och det har jag framfört många gånger. Det är lätt för honom att göra den, kan man möjligen säga. Han är emot EU och emot detta, och alltså kan han säga att alltihop är fel. Vår bedömning från de fyra borgerliga partiernas sida som då satt i regeringen, och från den socialdemokratiska oppositionen, som var intimt involverad i alla förhandlingarna, var att vi hade uppnått någonting som skulle leda till att vi kunde behålla undantaget så länge inte ministerrådet enigt beslöt om något annat. Jag tror inte att jag övertygar Peter Pedersen på den punkten. Men jag tycker att det är tråkigt att ni inte i valet mellan två saker ni tycker illa om väljer det som ni tycker är minst illa.
Herr talman! Problemet med denna omröstning och detta val är, precis som Per Rosengren var inne på tidigare, att vi faktiskt inte vet utfallet. Det är mig helt främmande att aktivt rösta för att vi ska tillåta ökad införsel av alkohol eller delta i något slags chicken race där jag chansar. Vi ska inte spela på Oddset, utan det är faktiskt svenska folkets hälsa vi pratar om. Jag ska inte ta risken att stödja en reservation som de facto kan leda till att vi skippar den svenska sociala alkoholpolitiken betydligt tidigare. Jag tycker att vi en gång för alla ska sluta låtsas som om vi här i Sveriges riksdag avgör och bestämmer hur den inre marknaden ska fungera. Man hänvisar till olika paragrafer i Romfördraget. De gäller även för andra EU-länder. Uppenbarligen betraktar man inte alkohol som någonting annat än vilken vara som helst. Som Per Rosengren sade är det inte så att flera länder ska godkänna en vara. Som jag förstår det räcker det att ett land godkänner en vara för försäljning för att den ska kunna säljas i alla länder. Uppenbarligen har EU-majoriteten en annan uppfattning om alkoholpolitiken eller alkoholens skadeverkningar än vad vi har i Sverige. Jag beklagar det djupt. Men jag vill inte låta mig pressas till en situation där jag ska chansa i en omröstning som leder till ett ovisst resultat. Det förslag som Bo Könberg m.fl. lägger fram kan skapa oanade konsekvenser. Det förkortar övergångstiden ytterligare.
Herr talman! Min huvudpunkt i just detta replikskifte gällde om man som engagerad person i denna typ av frågor skulle delta och försöka påverka resultatet genom att använda sin röst - den röst man har fått av svenska folket när man har placerats här. Nu talar Peter Pedersen mest om att han tycker illa om alternativen. Vi som har förespråkat reservationen och som kommer att rösta för den har gjort det därför att vi hela tiden har sänt samma signal som Peter Pedersens parti har gjort till regeringens förhandlare, nämligen att man ska stå fast vid den tolkning som riksdagen har gjort tidigare, försöka övertyga de andra länderna och om det misslyckas vara beredd att låta de andra föra ärendet till EG-domstolen. Det är inte något huvudspår, utan det har handlat om att föra en sådan förhandlingslinje. Det som har hänt efter det är att Vänsterpartiet har accepterat och t.o.m. via Per Rosengren i dag nästan hyllat Bosse Ringholms förhandlingsinsatser, medan vi andra har kritiserat dem. Kontentan av detta senaste replikskifte är väl att Peter Pedersen, Rolf Olsson och flera säger att de ställer sig utanför denna fråga därför att de tycker att den är svår.
Herr talman! Jag brukar inte använda mig av avstå-knappen. Problemet är bara att det inte är vi i Sveriges riksdag som avgör frågan, utan frågan är i princip redan avgjord. Jag tror också att Bosse Ringholm har gjort det han har kunnat tillsammans med övriga förhandlare, sett till den faktiska situationen. Men vi kan inte låtsas som om EU-lag inte gäller i Sverige när vi faktiskt är medlemmar i den europeiska unionen. Just den tolkningen kan faktiskt leda till att vi implementerar EU-lag i verkligheten i Sverige betydligt snabbare. Det är bara så; finns det två alternativ att välja mellan är EU-lagen alltid överordnad den svenska. Om vi börjar bråka och ifrågasätta kommer man att få ta in 10 liter sprit från den 1 juli. Det kommer att vara så i tre år, och det kommer så småningom att permanentas. Vad har Bo Könberg och andra för inside information som tyder på någonting annat än att det även i detta fall är EU-lag som är överordnad svensk lag?

Herr talman! Ulla Wester har tidigare redovisat den socialdemokratiska inställningen i dessa frågor. Att jag begärde ordet berodde på att jag i all ödmjukhet ville ge några kommentarer med anledning av debatten. Punkt A: Grundproblemet är det ursprungliga förhandlingsresultatet. Jag erkänner inför denna kammare och för riksdagens protokoll att jag trodde på det ansvariga statsrådet vid den aktuella tidpunkten - nu behöver Bo Könberg inte begära replik på den punkten, i alla fall - och på mina partivänner som hade i stort sett samma uppfattning. Jag förstår nu att det var enfaldigt. Det är naturligtvis lite svårt att erkänna att man var enfaldig, men varför inte göra det? Jag gör det i alla fall. På den punkten var jag enfaldig. Problemet är att en lång rad företrädare för EU i kommissionen och i medlemsländerna inte anser att alkohol innebär någon risk för folkhälsan. Det framgick tydligt och klart bl.a. när kommissionären Bolkestein var här. Jag hade också ett eget samtal med honom. För en lång rad företrädare för EU, för medlemsländerna och för kommissionen är bilar, alkohol och chips - både potatischips och datachips - precis samma sak. Det är den inre marknaden som gäller. De förstår oss inte när vi pekar på - det Göran Magnusson så förtjänstfullt utvecklade - att alkohol är någonting särskilt. Det är vårt problem. Det gäller den inre marknaden. Bilar och brännvin, om jag får vara så rakt på sak, är samma sak för så många, och det är där vi har vårt problem. Punkt C: Jag tror att broloppet har varit den 1 juli. Broloppet har varit, och det har Bosse Ringholm tillsammans med 90 000 andra sprungit. Bron öppnar strax efter den 1 juli, men färjorna går den 1 juli. Jag ser framför mig hur ett antal personer - inte så få - påhejade av massmedier kommer att testa svenska tullen genom att föra in 10 liter sprit. Svenska tullen kan då inte använda svensk lagstiftning. De kommer att hävda, påhejade av en lång rad icke nu namngivna massmedier, att EG-rätten gäller, och så står vi där. Då går det ett och ett halvt, två eller tre år innan vi vet hur det blir. Det var den linje som Peter Pedersen var inne på. Jag tycker inte att vi ska ta den risken. Då förvandlar vi verkligen detta till en cirkus. Det blir ett rättslöst tillstånd, och det kan vi inte ha. Punkten D var den egentliga anledningen till att jag begärde ordet. Det gäller de nästan infama beskyllningarna mot finansministern om att han inte har haft något engagemang. Man har också frågat efter de verkliga motiven bakom finansministerns agerande i förhandlingarna. Jag kan försäkra denna kammare att finansministern har gjort allt som han kan göra i kraft av sin position för att leda dessa förhandlingar såsom vi ville. Om jag får vara lite skämtsam vill jag parentetiskt fråga om ni verkligen tror att den man som tycker att man kan rekommendera mjölk som dryck till kräftor inte skulle satsa allt på denna fråga. Jag känner till Bosse Ringholms grundläggande inställning i dessa frågor. Han har satsat all prestige han har för att föra detta lyckligt i hamn, men han kom till en punkt där det inte gick av de skäl som många talare i debatten har utvecklat. Jag har inte tid för att ta upp det, helt enkelt. Det har sagts tidigare. Jag ville bara försäkra kammaren om att mina samtal med finansministern har gjort mig fullständigt övertygad om att det inte finns några dolda motiv och om att det inte har varit bristande engagemang.

Herr talman! Jag har förvisso kritiserat finansministern för förhandlingsprocessen och för förhandlingsresultatet. Jag har inte - det tror jag inte Arne Kjörnsberg menade heller - efterlyst några dolda motiv hos finansministern. Det får han göra upp med någon annan i så fall. Då är frågan: Ska vi fästa stor uppmärksamhet, om än i skämtsamma former, på finansministerns personliga dryckesvanor och smakråd eller på det han har haft att göra för Sveriges riksdags skull? Då är svaret ganska klart. Det är det uppdrag han har haft att sköta för Sveriges riksdags skull som är det intressanta. Man kan titta närmare på ett par saker när man ska försöka bedöma detta, även om man är medveten om, som vi alla är, att det är svårt att utanför ett förhandlingsrum bedöma vad som bör vara rätt och rimligt. Det ena är själva förhandlingsprocessen, som uppenbarligen kom i gång väldigt sent och som inkluderade så märkliga saker som att man i svarsbrev i januari till kommissionen inte ens upprepade de svenska argumenten, att den rättsliga analys som nu åberopas i riksdagen nästan verkar vara daterad efter kapitulationen den 13 mars och att finansministern på morgonen den 13 mars i telefonsammanträdet med EU nämnden inte ens vet om ärendet ska upp om en halvtimme, för att en timme senare kapitulera. Det är själva förhandlingsprocessen. Det andra är förhandlingsresultatet. Där har talare efter talare i dag instämt i bl.a. min bedömning att det resultat man kom hem med hade man kunnat få när som helst under hela förhandlingsprocessen. En gammal van förhandlare som Arne Kjörnsberg, som jag också har haft förmånen att få kämpa mot i förhandlingar, skulle i något annat sammanhang knappast bedöma en förhandling som lyckad om förhandlingsmannen kom hem med det han har haft i fickan hela tiden under fyra år.
Herr talman! Jag har inte sagt att detta är lyckat. Det var vad det blev. Det grundläggande problemet är den ursprungliga överenskommelsen när Sverige blev medlem i EU. Jag var så godtrogen att jag trodde på dem som då sade att vi skulle få behålla vårt undantag. Det var det grundläggande problemet. Jag kan inte bedöma om tidsutdräkten var bra eller dålig. Det blev, som en tidigare talare sade, lite av chicken race. Men vi ville ju så länge som möjligt hävda den svenska ståndpunkten. Vi ville inte ta ett steg tillbaka. Nu i efterhand kan man säga att det inte fungerade. Men vi var så övertygade om att vi skulle kunna få en förståelse för folkhälsan, eller som jag faktiskt uttryckte det till den ansvarige kommissionären, precis som man gör på en mängd möten man deltar i: Om brännvinet blir billigare, kommer fler kvinnor och barn att få stryk på fredag kväll. Kommissionären förstod inte vad jag sade. Språkligt förstod han, men inte innebörden. Det är vårt problem. Bo Könberg, jag poängterade att det naturligtvis var inom parentes och skämtsamt som jag nämnde mjölken och kräftorna. Naturligtvis har finansministern gjort allt vad han har kunnat för att hävda den svenska ståndpunkten, så som den har manifesterats i vårt parti, och, som i det här sammanhanget är det viktiga, det riksdagen har sagt. Naturligtvis har han gjort det. Bo Könberg vet att jag och många av oss tycker att detta är ett utomordentligt stort problem. Men nu får vi göra det minst dåliga. Och det rättslösa tillståndet är mer dåligt än det blir om vi fattar det här beslutet och, ska tilläggas, om EU-parlamentet i slutet på denna månad fattar samma beslut.
Herr talman! Arne Kjörnsberg och jag tycks vara överens om bedömningen av resultatet. Tonläget kan kanske vara lite olika, men vi bedömer båda det resultat man kom hem med som inte speciellt lyckat. Jag upprepar än en gång, för sista gången denna debatt: Det resultatet var tillgängligt sedan en kväll våren 1996. Det kunde när som helst ha plockats hem till Sverige. Det var ingen förhandlingsframgång att komma hem med det man haft i fickan i fyra års tid. Sedan har vi förvisso den stora och viktiga frågan. Var den dåvarande regeringen tillsammans med de socialdemokratiska förhandlarna, vars resultat godkändes av riksdagen under den regeringen och godkändes av riksdagen under nästa regering, godtrogna? Jag tror inte det. Jag kan inte svära på det. Men jag tror inte det. Jag tror att det som är godtroget är när regeringen nu, bl.a. med stöd av Arne Kjörnsberg, har kapitulerat. Det är det som är god tro.
Herr talman! Jag skulle vilja be Bo Könberg att framför sig se, ja, bron har inte öppnat, men färjorna går den 1 juli, de av en lång rad massmedier påhejade personer som kommer dragande med 10 liter sprit och allt det andra som Per Rosengren har upprepat så att alla redan vet. De hävdar i tullen att det är EU-rätt som gäller. Det är inte en, det är inte två personer. Det kanske är 10, 100 eller 200 personer som gör det. Det rättslösa tillståndet vill jag inte ha. Det vill inte den socialdemokratiska regeringen ha. Det vill inte den socialdemokratiska gruppen i skatteutskottet ha. Vi vill ha regler så att alla vet vad som gäller. Om riksdagen följer skatteutskottets förslag i det här betänkandet kommer alla att veta vad som gäller. Då kan tullen arbeta utifrån de utgångspunkterna. Då kommer inte de som hejar på dem som ska testa att ha någon framgång. Det är vad det kommer att handla om. Man kommer att kalla det att man ska testa. Det är det som är utgångspunkten. Jag hävdar inte att detta är någon framgång, inte från mina utgångspunkter. Finansministern har inte hävdat att det är någon framgång. Han har sagt att detta var det möjliga.

Herr talman! Skatteutskottets betänkande nr 24, Juridiska personers företrädares betalningsskyldighet, är till sin natur ett knastertorrt betänkande jämfört med det vi alldeles nyss har debatterat. Bestämmelserna om just dessa ämnen fanns tidigare i 77 § De här bestämmelserna har upphört att gälla fr.o.m. den 1 november 1997, då den nya skattebetalningslagen trädde i kraft. Av förarbetena till skattebetalningslagen framgår att avsikten med den nya lagen inte var att åstadkomma någon förändring, än mindre någon skärpning, av förutsättningarna för betalningsskyldigheter. Lagrådets granskning av förslaget föranledde heller inga som helst kommentarer. När utskottet för sin del behandlade förslaget till ny skattebetalningslag såg utskottet de nya reglerna just som ett förtydligande, samtidigt som den markeringen återigen gjordes att någon ändring - än mindre någon skärpning - av tillämpningen inte var avsedd. Herr talman! Utskottet vidhåller att den regel som nu gäller är överlägsen de äldre reglerna i fråga om tydlighet, förutsägbarhet och tillämplighet. Samtidigt kan vi notera att Högsta domstolen i ett beslut den 15 mars 2000 i ett mål om ställföreträdaransvar enligt skattebetalningslagen ansett att lagstiftningsåtgärderna inte varit tillräckliga för att säkerställa att rättsläget inte ändras. På grund därav anser utskottet att regeringen bör analysera rättsläget och i lämpligt sammanhang redovisa resultatet av en sådan analys för riksdagen. Om det visar sig att bestämmelserna behöver omformuleras förutsätter utskottet att regeringen så snart som möjligt återkommer till riksdagen med förslag.

Herr talman! Det här betänkandet är intressant på flera sätt, dels för att det är ett enigt utskottsinitiativ, dels för att det är ett ärende som har en annorlunda bakgrund än vi är vana vid. Bakgrunden är närmast den att Högsta domstolen i praktiken delvis har underkänt den lagstiftning som riksdagen tog ställning till för några år sedan och som trädde i kraft den 1 november 1997. Man har underkänt den i vissa delar. Socialdemokraternas företrädare Per-Olof Svensson har redogjort för en del av detta och refererat betänkandet. Det är två aspekter jag vill ta upp. Den ena är skärpningen av skattebetalningslagen. Innebär den lag som vi antog vid det tillfället en skärpning eller inte vad avser företrädarnas betalningsansvar? Vi är nu överens om att regeringen ska titta på de aspekterna. Det är bra. Det behöver väl egentligen inte kommenteras ytterligare. Jag hoppas emellertid att regeringen återkommer till riksdagen med någon form av redovisning oavsett vad man kommer fram till för slutsats. Den andra punkten som vi i de tre borgerliga partierna har haft en skrivelse om gäller övergångsbestämmelserna till lagen. På den punkten är det entydigt att Högsta domstolen har underkänt reglerna. Då uppstår följande principiellt intressanta fråga. Om Högsta domstolen underkänner en lagregel, ska det föranleda en ändring i riksdagen av det aktuella lagrummet? Man kan å ena sidan säga att i och med Högsta domstolens dom är saken avgjord. En praxis har skapats. Den skiljer sig då från det som stod i lagen från början. Vad jag kan erinra mig är det första gången som skatteutskottet har hamnat i den situationen. Det hade varit principiellt rätt att ta med även denna sak i utskottsinitiativet. Det framgår av det särskilda yttrandet som är fogat till betänkandet att även de aktuella övergångsbestämmelserna borde ha setts över. Medborgarna bör klart och tydligt se i lagen vad som gäller. Den andra aspekten är principfrågan. Om man nu denna gång avstod från att göra en förändring, kanske det vid något annat tillfälle kommer ett nytt fall i Högsta domstolen av liknande karaktär. Ska man också den gången avstå från förändringar? Det hade varit bra om reglerna om övergångsbestämmelserna också hade kommit med i utskottsinitiativet. Då hade det blivit mer komplett. Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan i betänkandet.

Herr talman! Det här är ett problem som Vänsterpartiet insåg redan när den nya skattebetalningslagen antogs. Vi väckte en motion där vi framförde att vi befarade att det skulle bli som det nu har blivit. Det finns en risk - men vi vet ännu inte om det är så - att man ändrar bedömningen till en hårdare bedömning i samband med en företrädares betalningsansvar. Det sades i propositionen att detta inte var meningen. Det står samma sak i betänkandet. I en fråga till dåvarande skatteministern Thomas Östros undrade jag om borttagande av de subjektiva rekvisiten skulle innebära en hårdare bedömning i ställföreträdaransvaret. Då fick jag det klara beskedet att det inte skulle bli så. Nu i samband med att retroaktiviteten i övergångsreglerna har diskuterats har Högsta domstolen sagt att det inte är omöjligt att det i vissa situationer kan uppstå problem med en hårdare bedömning. I det läget har det sagts att retroaktivitet inte kan gälla eftersom det strider mot regeringsformen. I samband med att diskussionen uppstod lämnade moderaterna in ett förslag till utskottsinitiativ, som innebar att moderaterna ville se över övergångsreglerna. Vi menade att det problemet redan är löst genom regeringsformens utformning och genom Högsta domstolens klargörande. Däremot menade vi att problemet ändå kvarstod eftersom man i propositionen och betänkandet, och skatteministern, gett löftet om att det inte ska bli en hårdare bedömning. Då är det dags för regeringen att utreda huruvida det kommer att bli en hårdare bedömning eller inte. Om man kommer fram till att det behövs någon förändring ska regeringen till hösten återkomma till riksdagen med ett sådant förslag. Att moderaterna nu skriver ett särskilt yttrande om att se över retroaktiviteten är väl ett sätt att rädda ansiktet. När man lade in om ett utskottsinitiativ tog man ju inte itu med det verkliga problemet, dvs. det problem som Vänsterpartiet hade uppmärksammat och som det nu finns ett betänkande om på riksdagens bord. Jag yrkar bifall till hemställan i utskottets betänkande.
Herr talman! Jag kan bara konstatera att om inte Moderaterna, Kristdemokraterna och Folkpartiet hade ingivit denna skrivelse hade förmodligen utskottsinitiativet aldrig kommit till stånd. Vi debatterade vid ett antal tillfällen frågan i utskottet, och till slut blev det denna utformning. Jag är glad att det blev så och att vi kunde vidga diskussionen till att omfatta fler frågor. Per Rosengren drar en felaktig slutsats i fråga om att rädda ansiktet. Jag tycker att jag kan vara så öppen och konstatera, som jag gjorde i mitt inledningsanförande, att frågan breddades. Men det hindrar inte att även övergångsbestämmelserna borde ha varit föremål för en diskussion med anledning av den principiella ståndpunkt jag har i frågan. Om Högsta domstolen underkänner en lag bör riksdagen ändra den så att Högsta domstolen kan acceptera den och inte bara låta praxis styra. En lagändring hade gjort det tydligt för medborgarna hur det hade legat till; väl medvetna om att i och med att det är fråga om en övergångsbestämmelse hade problemet med tiden ändå klingat av.
Herr talman! Jag kan lova Carl Fredrik Graf att frågan nog hade dykt upp utan detta förslag till utskottsinitiativ från moderaternas sida. Det beror på att frågan var anhängiggjord på Regeringskansliet. Det hände inte så mycket där, utan vi fick en föredragning från företrädare från Finansdepartementet. Det är bra att frågan till slut kom att handla om det som är problemet och inte om någon form av pseudoproblem. Det verkliga problemet är de facto huruvida detta innebär en skärpning eller ej. Jag är glad att vi har betänkandet här i dag och att vi kan ge regeringen detta till känna.
Herr talman! Det här är ett instämmande i denna glädje över detta betänkande. När kanslihusets företrädare var i utskottet första gången var det inte tal om någon förändring. Jag vill ändå påpeka att vi gemensamt, Per Rosengren, tillsammans med utskottet i sin helhet, kan konstatera att i och med att utskottet har tagit initiativet har vi flyttat frågan framåt. Då behöver vi inte orda så mycket om orsak och verkan.

Herr talman! Grunden till propositionen är att KF och Konsument Stockholm inte har varit tillfreds med de regler som reglerar deras verksamhet och vilka de anser hindrar dem i deras rationaliseringsarbete. Regering och riksdag behandlade dessa frågor 1996/97, varvid den socialdemokratiska regeringen inte ansåg att det fanns anledning att skapa de regler som benämns medlemsfrämjande föreningar. Situationen i dag är inte på något sätt annorlunda än den var då frågan var uppe till behandling 1996/97. Det är enligt oss moderater inte lämpligt med specialbeställda särlösningar som inte tar ett helhetsgrepp på frågeställningen. Förslaget kommer helt klart att bl.a. påverka situationen för konkurrerande företag på olika sätt. Det är därför obegripligt att regeringen avfärdar behovet av en konsekvensanalys. Förslaget syftar till att möjliggöra en omstrukturering av en av landets tre ledande livsmedelskedjor. Det kommer att påverka såväl konsumenter som leverantörer och konkurrenter. Ser man på den juridiska personen ekonomisk förening, har den till syfte att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom i huvudsak ekonomisk verksamhet i vilken medlemmarna deltar. En s.k. medlemsfrämjande förening, som de nya reglerna för fram, uppfyller inte dessa krav eftersom den inte själv bedriver affärsverksamhet som medlemmarna kan delta i. Ser man emellertid till primärföreningens ändamål och kopplar samman detta med sekundärföreningens verksamhet, i vilken den förra föreningens medlemmar deltar, finner man att den totala bilden i väsentliga avseenden är en annan. Oavsett den formella placeringen av affärsverksamheten syftar totaliteten till och utgör en organisation för att genom ekonomisk verksamhet som primärföreningens medlemmar deltar i genom samhandel främja deras ekonomiska intressen i varje enskild förening. Medlemmarna i primärföreningen kan dock inte utöva kontroll över affärsverksamheten på samma sätt som när verksamheten bedrivs inne i primärföreningen. Mot detta ställer man de mycket betydande fördelar som tudelningen skapar för dem. Bara den här korta redovisningen, som är tagen ur propositionen, leder till att det är svårt att frigöra sig från tanken att medlemmarnas inverkan på verksamheten blir minimal. Genom konstruktionen tillkommer ett reellt antal företag som är svåra att få insyn i och där korrektiv mot felaktigt utnyttjande av reglerna för verksamhetens bedrivande är så dåligt reglerade att det torde ges utrymme för att idka de olika verksamheterna mera som en grupp företag i kartell än som en kooperativ verksamhet utövad efter de mera renläriga regler som tidigare gällt. Det är önskvärt att motsvarande principer skulle ligga till grund för en revidering av lagbestämmelserna. Det beställningsjobb som effektueras genom den föreslagna lagändringen är olyckligt. Man frågar sig hur denna konstruktion av den kooperativa verksamheten förhåller sig till konkurrensreglerna. Kommer det t.ex. att bli aktuellt att diskutera gruppundantag på samma sätt som för ICA-handlarna? Om det är fallet kan ju konstateras att det i dag diskuteras att ta bort detta gruppundantag. Det måste väl då rimligen vara aktuellt att analysera i detta sammanhang hur de kooperativa verksamheterna enligt de föreslagna reglerna förhåller sig till det samarbete som föreligger inom ICA-verksamheten. Där hänvisas det ju till att det är fråga om enskilda företag i konkurrenshämmande samverkan. Hur förhåller det sig med de verksamheter som kommer att bedrivas genom de kooperativa organisationerna? Under hänvisning till vad jag här har anfört yrkar jag bifall till den moderata reservationen.

Herr talman! I regeringens proposition om registrering av medlemsfrämjande föreningar föreslås ändringar i lagen om ekonomiska föreningar. En del av bakgrunden är att riksdagen redan våren 1994 uttalade att det var oacceptabelt om statsmakterna, genom utformning av regelsystem som missgynnar den kooperativa företagsformen, åstadkommer en styrning bort från denna företagsform och tillkännagav att de kooperativa företagen ska behandlas likvärdigt med andra företag. Företagskooperativa utredningen tillsattes, och den överlämnade 1996 betänkandet Attityder och lagstiftning i samverkan. Ett av förslagen från den utredningen gällde registrering av s.k. medlemsbefrämjande föreningar. En förening ska under vissa förutsättningar kunna registreras som ekonomisk förening utan att själv bedriva affärsverksamhet som dess medlemmar deltar i. Detta ligger som grund för den nu aktuella propositionen. I propositionen föreslås ändringar i lagen om ekonomiska föreningar som främst innebär att en förening som inte själv i huvudsak bedriver ekonomisk verksamhet men vars medlemmar deltar i sådan ekonomisk verksamhet som bedrivs av en eller flera andra ekonomiska föreningar ska utgöra ekonomisk förening, s.k. medlemsbefrämjande förening. En förutsättning för detta är att föreningens tillgångar till övervägande del består av andelar i den eller de andra ekonomiska föreningarna. Vidare föreslås att vid bedömning enligt de redan gällande reglerna av om en förening är ekonomisk förening ska, utöver föreningens egna medlemmar, beaktas även medlemmarna i en annan ekonomisk förening, som är medlem i den förstnämnda föreningen. Herr talman! Stig Rindborg och Moderaterna säger sig sakna ett helhetsgrepp i detta ärende. Frågan om medlemsbefrämjande föreningar har utretts i vederbörlig ordning, och vi kan konstatera att det var en enig utredning som lade fram det förslag som regeringens proposition och dagens betänkande vilar på. Det måste väl ligga även i moderaternas intresse att olika associationsformer så långt som möjligt ges likvärdiga verksamhetsvillkor. Det är väl bra för samhällsekonomin om vi kan förbättra regelsystemen i syfte att förstärka konkurrensen och öka effektiviteten i näringslivet. Aktiebolagslagen har ju reformerats och fortsätter att reformeras just i syfte att regelverket ska anpassas efter den verklighet som råder. Samma skäl gäller naturligtvis för andra associationsformer. Vad gäller den demokratiska aspekten får respektive organisation bestämma arbetsfördelningen mellan primärförening och förbund. Herr talman! Kooperativ samverkan i svenskt näringsliv har starka traditioner. De mest omfattande verksamhetsgrenarna av den svenska kooperationen finns inom konsument-, lantbruks och bostadskooperationen. Det ifrågavarande lagförslaget stärker konsumentkooperationens konkurrenskraft gentemot andra aktörer på marknaden genom att man faktiskt kan uppnå storskalighets och synergieffekter samtidigt som den lokala förankringen bevaras. Den arbetsfördelning som görs möjlig inom den kooperativa föreningsrörelsen leder också till effektivitetsvinster och kostnadsbesparingar. Detta är inte oväsentligt för samhällsekonomin och tillväxten. Den kooperativa verksamhetens egenskaper och identitet bibehålls, och den samlade organisationen svarar mot de krav som ställs på en ekonomisk förening. Herr talman! Avslutningsvis yrkar jag bifall till utskottets hemställan i dess helhet och avslag på reservationen.
Herr talman! En kort synpunkt. Jag delar uppfattningen att det är väsentligt att vi får konkurrens på lika villkor. Därför vore det till gagn om man när man genomför en sådan här förändring av lagen gjorde en ordentlig genomgång och redovisning, så att man verkligen kan övertyga sig om att inte hamna snett. Detta påpekade jag i mitt första inlägg, som jag hänvisar till.
Herr talman! Jag konstaterar att det här arbetet kommer att fortskrida. Det finns ingen anledning att göra halt innan hela paketet antas. Vi använder ungefär samma arbetssätt som tillämpas vid reformeringen av aktiebolagslagen.

Herr talman! Detta försvarsutskottsbetänkande får betraktas som ett smörgåsbord, inte därför att försvarsutskottet gjort det till ett sådant utan därför att regeringen har valt att för riksdagen lägga fram dels förslag till beslut, dels information som utan att vara osammanhängande ändå omfattar olika ämnesområden som inte med naturnödvändighet hör ihop. Följaktligen har riksdagen i dag att fatta beslut på ett beslutsunderlag och att ta del av information som gäller beslutsbefogenheter. Det handlar om försök till analys av vilka frågor som regeringen respektive riksdagen bör fatta beslut om på försvarsområdet. Det gäller organisationsenheter av olika slag. Det gäller en kort information som regeringen lämnar avseende arbetet med högkvarterets organisation, namn och traditionsfrågor samt ledningen för organisationen av en del av försvarets skolor och centrum. Låt mig något beröra frågan om beslutsbefogenheter. Jag tycker att utskottet utan att fullständigt avvisa regeringens förslag har hittat en framkomlig väg när det gäller att försöka definiera vilken verksamhet som har sådan omfattning, betydelse och karaktär att det är rimligt att riksdagen även fortsättningsvis har möjlighet att ta ställning till verksamhetens inriktning och lokalisering. Från den utgångspunkten är det också rimligt att riksdagen bör kunna följa upp sina egna beslut och den verksamhet som bedrivs vid de här organisationsenheterna under en längre tid. Det görs bara möjligt om beslutsbefogenheterna i större utsträckning finns kvar här i riksdagen. Likväl måste man nog påpeka att det här sannolikt inte är den slutliga uppgiftsfördelningen mellan riksdag och regering. Utskottet pekar i sitt yttrande över regeringens proposition på behovet av att återkomma i frågan om vilka beslut som bör fattas var på försvarsområdet. Ansvars och uppgiftsfördelningen mellan riksdag, regering och myndighet är inte på något sätt given. Detta för mig osökt över till frågan om högkvarterets organisation där det inte finns några förslag från regeringen, utan där finns det en redovisning av arbetsläget. Jag tvingas konstatera att regeringens proposition avlämnades innan riksdagen den 29 mars fattade beslut och därmed lämnade sina synpunkter på hur högkvarteret bör vara organiserat. Vi konstaterar enhälligt, och förutsätter, att regeringen återkommer till riksdagen med den fullständiga sammanhållna redovisning som utskottet har begärt när arbetet slutförts. Det medskick vi gör i detta hänseende avser en hel del viktiga principiella frågor. Bl.a. gäller det hur frågan om verksamhetsledning kontra insatsledning i framtiden bör hanteras. Vidare gäller det försvarsgrenarna och deras identitet, generalinspektörernas ställning och en hel del andra frågor som har med högkvarterets organisation och därmed med Försvarsmaktens ledning att göra. Utskottet tar också upp namn och traditionsfrågorna och tillstyrker där ett motionskrav från såväl socialdemokrater som moderater avseende en förändring av namnet på den militärdistriktsenhet som kommer att finnas kvar i Dalarnas län. Jag tror att jag kan tala för utskottets samtliga ledamöter när jag säger att det här beslutet inte ska vara vägledande för praxis i framtiden. Slutligen konstaterar jag att det finns en reservation i utskottets betänkande. Vi har varit eniga om allt, åtminstone intill denna tidpunkt, förutom när det gäller frågor om skolor och centrum. Där har vi moderater i såväl en motion som en reservation framfört synpunkten att den verksamhet som bedrivs vid de stora och viktiga skolorna, oavsett nivå och oavsett truppslag eller vapen eller försvarsgren, bedriver en verksamhet som är av sådan betydelse för de professionella funktionerna i försvaret. Det handlar om utbildning och utveckling av personalen, i första hand officerarna, inom respektive funktion. I varje fall under en tid framöver kommer vi, om inte regeringen tar sitt förnuft till fånga och väljer ett annat förhållningssätt, att få leva med olika ledningsprinciper för samma verksamhet. Utskottet har mycket riktigt valt att lyfta ut Amfibiestridsskolan och Flygvapnets Uppsalaskolor från den organisatoriska samordning som föreslagits av regeringen. Likväl borde denna klokskap ha utsträckts till att gälla även de övriga skolor som bedriver verksamhet av samma karaktär och samma betydelse. Med anledning av detta yrkar jag bifall till den moderata reservationen i betänkandet samt i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! De förslag till förändringar i organisations och ledningsfrågor inom Försvarsmakten som föreslås i betänkandet är en logisk fortsättning på det omfattande försvarsbeslut som en stor riksdagsmajoritet i slutet av mars månad ställde sig bakom. Betänkandet innebär, som utskottets ordförande tidigare redogjorde för, att Artilleriets stridsskola, Sjöstridsskolan och Ledningscentrum läggs ned som självständiga enheter men att verksamheten i allt väsentligt blir kvar - dock inordnas den i andra organisationsenheter inom Försvarsmakten. Som utskottets ordförande påpekade är utskottet i stort sett enigt utom just i denna fråga där moderaterna föreslår en modell där ett enskilt förband vid sin sida också har en fristående skola. En klar majoritet i utskottet avvisar dock det här och menar att det skulle leda till en onödig administrativ merkostnad samt att det långt ifrån är säkert att den fackmässiga kompetensen blir bättre med en sådan modell. Uppsalaskolor bör bibehållas och således inte inordnas i Upplands flygflottilj. Även detta är ett logiskt ställningstagande från utskottets sida. I betänkande FöU2 Det nya försvaret, som behandlades i kammaren den 29 mars, framhöll utskottet att formen för den framtida flygförarutbildningen, såväl grundläggande taktisk utbildning som grundläggande flygförarutbildning, bör ses över. Resultatet av denna utredning finns ännu inte på riksdagens bord. Därför är det rimligt att avvakta med beslut om huruvida Flygvapnets Uppsalaskolor ska inordnas i Upplands flygflottilj eller ej. Frågan om Amfibieskolans ställning har aktualiserats genom en enskild socialdemokratisk motion av Claes-Göran Brandin och genom en kristdemokratisk kommittémotion med ett liknande innehåll i denna del. Efter diskussioner i utskottet kom en majoritet fram till att vi delar motionärernas uppfattning om att Amfibiestridsskolan är en angelägenhet för hela amfibiekåren. Det finns två fristående amfibieförband med egen ledning. Det är också rimligt att skolan därför inte inordnas i något av amfibieregementena utan kan ha en från dessa båda förband fristående ställning. I regeringens proposition har frågan om de olika beslutsbefogenheterna för riksdag, regering och myndighet på nytt aktualiserats. Det är i detta sammanhang angeläget att betona riksdagens ansvar för att följa upp och utvärdera fattade beslut. Utskottsmajoriteten vill med de tydliga ställningstaganden som görs i dagens betänkande undanröja risken för att riksdagens möjligheter att följa upp vårens stora försvarsbeslut försämras. Detta innebär alls inte att detaljnivån härmed är satt - tvärtom. Det är t.o.m. sannolikt att flera av de enheter som nu aktualiserats av regeringen i fortsättningen kan vara angelägenheter för regering eller myndighet att besluta om. Men utskottet uttalar att där står vi inte i dag. Utskottet har vid denna behandling inte haft tillfälle att överväga principerna för en eventuell förändring av den nu gällande ordningen när det gäller riksdagens medverkan i olika organisationsbeslut. Frågan är ständigt aktuell och lär återkomma. Herr talman! Med vad som här anförts yrkar jag bifall till hemställan i försvarsutskottets betänkande.

Herr talman och riksdagsledamöter! Ärendet om organisations och ledningsfrågor är ett i en rad ärenden som kommer upp med anledning av omställningen av försvaret. Vi har ju haft en lång och stundtals smärtsam process i arbetet med att lägga grunden till det nya ominriktade försvaret. Därför anser utskottet att riksdagen ska få komma till tals när det gäller organisationsfrågor som har stor betydelse för många människor. Det handlar ju, som föregående talare sagt, om att kunna följa upp fattade beslut här i riksdagen. Men det är också viktigt att ha en öppen och offentlig debatt i de här frågorna. Utskottet har varit enigt vad gäller de här bitarna. Jag vill helt kort ta upp två punkter. Det är bra att utskottet säger nej till att inordna Flygvapnets Uppsalaskolor under Upplands flygflottilj och därmed lägga ned Uppsalaskolan. Propositionen i ärendet lades ju innan riksdagen hade fattat beslut om det nya försvaret. Då beslöt vi att den framtida flygutbildningen, både den grundläggande och den taktiska, skulle ses över. Att i det här läget överföra Uppsalaskolorna till flottiljen vore väldigt oklokt då den framtida verksamhetens karaktär och inriktning i Uppsala mycket kommer att påverkas av utredningens resultat. Herr talman! Det är också bra att utskottet har sagt nej till att Kustartilleristridsskolan, som nu kallas Amfibiestridsskolan, ska inordnas under Vaxholm och att man i stället vill att stridsskolan ska behålla sin självständiga roll. Det ska finnas två utbildningsplatser för amfibieutbildning i framtiden - Göteborg och Vaxholm. Av flera anledningar är det viktigt att stridsskolan är fristående så att båda dessa plattformars behov kan tillgodoses. Om Vaxholm skulle få huvudmannaskapet riskerar Göteborg att komma i andra hand. Östersjöns och Vaxholms behov och prioriteringar kan komma att vara det som dominerar. Det är stora skillnader mellan att navigera och agera i salt och sött eller bräckt vatten. Den största skillnaden mellan västerhavet och Östersjön är att det förstnämnda har karaktär av världshav. På grund av de stora djupen och stor påverkan av vindar, sjögång och oväder ställs det andra krav på sjömanskap och taktiskt uppträdande än i Östersjön. Västerhavet har också en grundare skärgård. Övningar i undervattensstrid skiljer sig åt mellan salt och sött vatten. Även temperaturskillnaden gör att det blir skillnader mellan att agera i västerhavet och i Om nu Sverige ska delta i internationell verksamhet med amfibieresurser är det i salt vatten vi kommer att agera. Med de här korta synpunkterna vill jag yrka bifall till utskottets hemställan i betänkandet.

Herr talman! Det betänkande som vi nu diskuterar är ett svar på proposition 1999/2000:97, som syftar till att täcka in några av de områden som inte behandlades i propositionen Det nya försvaret. Det var den propositionen som debatterades och beslutades om i riksdagen i slutet av mars, som vi har hört här flera gånger nu. Herr talman! Det är mycket svårt att se helheten i regeringens planer för Sveriges försvar och den framtida grundorganisationen när vi får ta ställning till olika delar, och inte ett sammanhängande förslag. Den helhet som både regeringen och Försvarsmakten gång på gång poängterar kännetecknar det nya försvar som förväntas växa fram är svår att finna. Vi kristdemokrater anser att processen är mycket oordnad, och vi saknar ett helhetsperspektiv från regeringens sida - detta trots att både regeringen och Försvarsmakten gång på gång poängterar att det just är en helhetssyn som präglar, och ska komma att prägla, det nya, framtida försvaret. Herr talman! Kristdemokraterna är generellt mycket kritiska till hur regeringen behandlar frågan om Sveriges framtida försvar. Först och främst gör regeringen en säkerhetspolitisk bedömning där den lyfter fram den positiva säkerhetspolitiska utvecklingen i bl.a. Sveriges närområde. Men i den bedömningen tar man inte särskilt stor hänsyn till att den politiska instabiliteten i vår omvärld snabbt kan förändra det säkerhetspolitiska läget. Sedan försämrar regeringen, genom en alltför snabb och oöverblickbar omställning av försvaret, möjligheten att bemöta de nya hot som uppstår inom det vidgade säkerhetsbegreppet liksom även Sveriges förmåga att ställa upp i internationella fredsfrämjande insatser. Sist, men inte minst, verkar den ekonomiska kalkyl som regeringen har fastslagit ohållbar - med de kommande finansiella problem som är att vänta och eventuella nya svarta hål i budgeten. Det som är så märkligt med den proposition som vi behandlar är att den lades fram innan beslut fattades i riksdagen om det nya försvaret. Det förslag som vi nu diskuterar, om organisationsändringar, bygger således på regeringens tidigare förslag, och inte på det av riksdagen senast fattade beslutet om det framtida försvaret. Ändå är det riksdagen som är landets högsta beslutande organ! Man kan verkligen ha anledning att ifrågasätta regeringens hantering av frågan i det här fallet. Ett fåtal dagar efter ett omfattande försvarsbeslut ska ett nytt fattas, som river upp delar av det tidigare fattade beslutet. Denna oordnade process skapar ett löjets skimmer över såväl riksdag som regering. Det kan också finnas anledning att fundera över den demokratiska ordningen. Herr talman! När det gäller frågan om ansvarsfördelning mellan regering och riksdag i olika beslutsfattanden beträffande försvaret anser kristdemokraterna att den är så betydelsefull och principiell samt av sådan dignitet att den borde vara föremål för en bredare parlamentarisk översyn. Innan en sådan kan komma till stånd bör riksdagen vara det organ som fattar beslut om försvarets samtliga organisationsenheter. Vi ställer oss således nu avvisande till regeringens förslag gällande beslutsrätten över olika organisationsenheter inom Försvarsmakten. Vi skulle välkomna en bred parlamentarisk översyn av maktfördelningsprincipen och beslutsordningen för Försvarsmaktens skolor och förband. Vi väntar med stort intresse på den kommande ytterligare förklaringen av var ansvarsgränserna ska gå mellan riksdag och regering. Förutom de här generella, principiella och allmängiltiga orden om hela betänkandet tänker jag bara ta upp två områden. Det gäller Amfibiestridsskolan och Försvarsmaktens sjukvårdsorganisation. Vi kristdemokrater anser att det är positivt att utskottet bejakat Kristdemokraternas linje när det gäller Amfibiestridsskolan. Vi anser att det vore helt felaktigt att sortera in Kustartilleriets stridsskola och den blivande Amfibiestridsskolan under KA 1 i Vaxholm, speciellt med hänsyn till att vårt land har två amfibieregementen; KA 4 i Göteborg och KA 1 i Vaxholm. De här två utbildningsplatserna måste av många olika skäl ha samma ställning, och behandlas lika. De två amfibieregementena i Vaxholm och Göteborg får ett gemensamt ansvar för att säkerställa bemanning och rekrytering till skolans organisation. Därför bör skolan inte inordnas i ett av regementena, utan också fortsättningsvis som i dag ha en självständig roll. Vi kristdemokrater anser att det kan bidra till en stimulerande kompetensutveckling med kreativ konkurrens mellan förbanden i den framtida amfibiekåren. Genom att låta respektive amfibieregementes erfarenheter mötas på lika villkor anser vi att en bred utveckling kan främjas för denna världsunika förbandstyp. Det är positivt att utskottet bifaller vår motion i detta hänseende och föreslår ett tillkännagivande till regeringen. Vi kristdemokrater bifaller naturligtvis utskottets förslag härvidlag. Herr talman! När det gäller den civila och militära sjukvården anser kristdemokraterna att det är viktigt att den nya försvarsorganisationen också i fortsättningen tar till vara den samordning som finns redan i dag mellan civil och militär sjukvård. Vi anser därför att Försvarsmaktens sjukvårdscentrum tillsammans med civila universitet och högskolor med intresse för traumatologi ska få fortsätta att utvecklas som ett kompetenscentrum för det akuta omhändertagandet. Vi anser också att det generellt bör satsas på en fortsatt kvalitets och kompetenshöjning inom Försvarsmaktens sjukvårdsfunktion. De ansvarsuppgifter som i dag handhas inom sjukvårdsfunktionen i högkvarteret bör vara uppgifter för en självständig enhet i högkvarteret. Det är viktigt att det finns goda resurser och hög kompetens för att kontinuerligt utveckla sjukvården inom försvaret i samverkan med den civila sjukvården. Eftersom regeringen inte har tagit upp den frågan till behandling utgår kristdemokraterna ifrån att generalläkaren och hennes eller hans stab inte kommer att inordnas i den operativa insatsledningen i högkvarteret. Vi hoppas och tror att vi har rätt därvidlag. Jag har inget annat yrkande än att yrka bifall till utskottets hemställan i betänkandet.
Herr talman! Den sista sekunden av Viklunds anförande bekräftar det som har varit kristdemokraternas förhållningssätt i hela försvarsdebatten. Man klagar och gnäller på allting, och sedan avslutar man med att säga: Jag yrkar bifall. Det finns ju ingen egen motion här! Bortsett från det här med sjukvårdsresurserna i högkvarteret så har allting som kristdemokraterna önskat bifallits i betänkandet. Ändå är inlägget ett enda långt orerande om hur eländigt allting är. Det är ett mycket märkligt förhållningssätt. Kan man inte i stället säga: Vi är glada över att en utskottsmajoritet tycker som vi, och att regeringen också tycker som vi. Nej, icke alls. Sedan har vi detta ständigt återkommande om att det krävs parlamentariska översyner. Det har Margareta Viklund framfört jag vet inte hur många gånger. Därför är jag nu glad för att kristdemokraterna är tillbaka i Försvarsberedningen, där den parlamentariska översynen sker. Det blir ju inte lättare av att man står utanför ett sådant sammanhang, som man faktiskt var de flesta gånger som Viklund hävdade detta. Sedan har vi det ständigt återkommande temat att socialdemokraterna och Centerpartiet raserar försvaret. Ge nu ett svar: Är det 1 % eller 2 % mer som Margareta Viklund vill tillföra försvaret än vad majoriteten gör? Man kan ju inte få allt med 1 % mer och inget med 1 % mindre. Nej, hela vägen har kristdemokraternas hållning varit: Säg nej till allting, presentera inget eget förslag, vare sig till grundorganisation eller till hur maktfördelningen ska vara mellan riksdag, regering och myndigheter! Sedan säger Margareta Viklund att den här frågan måste komma tillbaka. Men passa på att ge ett eget svar på frågan: Var går gränsdragningen mellan riksdag, regering och myndigheter, enligt Margareta Viklunds uppfattning? Vänta inte bara på oss socialdemokrater och de andra partierna. Prestera något eget någon gång!
Herr talman! Det var många ord om många olika saker. Håkan Juholt anklagar oss kristdemokrater för att vara gnälliga eller för att vi inte ställer upp på socialdemokraternas förslag och den inställning till försvaret som Håkan Juholt har gett uttryck för här och i många andra olika sammanhang. Som jag påpekade i mitt anförande är vi oroade av det försvarsbeslut som har fattats här i riksdagen. Vi är oroade över vad det kommer att leda till i fortsättningen när det gäller svarta hål som vi ännu inte har sett eller vad det är som vi kan förvänta oss. Jag tycker inte att det är fel att upprepa detta vid de tillfällen då man har möjlighet att göra det. Vi är oroade. Sedan har Håkan Juholt kanske glömt att vi faktiskt är i opposition, och det är vår rättighet och vår skyldighet att opponera oss emot en politik som vi inte tycker är rätt, och det tänker vi fortsätta med. Jag kom inte riktigt ihåg alla angrepp, men en sak gällde ekonomin. Håkan Juholt sade att man kanske inte kan få allting som man önskar sig i det ekonomiska förslag som har lagts fram. Det är vi fullt medvetna om, men vi måste naturligtvis också ta hänsyn till den situation som råder i landet och till de konsekvenser som detta försvarsbeslut kan få, men som vi inte har ställt upp på. Vi måste få säga att vi inte har gjort det. Vi måste se till att vi uppfyller de löften som vi har givit när det gäller vårt samarbete framför allt i internationella sammanhang. Jag tänker då på Kosovo och annat som är i görningen inom det europeiska samarbetet. Här har vi också ett stort ansvar, ett gemensamt ansvar som vi måste ta.
Herr talman! Jag vill bara göra kammaren uppmärksam på det förhållningssätt som ett av de största oppositionspartierna har, nämligen att säga nej till förslag och inte prestera några egna. Margareta Viklund säger nu att man måste reda ut var gränsen går mellan riksdag, regering och myndigheter. Det är ett lysande tillfälle att göra det nu. Man säger att det ska göras parlamentariska översyner, men man lämnade den som fanns. Nu är man tillbaka och det är alldeles utmärkt. Den bild som etsar sig fast är att kristdemokraterna vill både ha kvar allt av det gamla och ha mycket mer av det nya. Där kan man inte välja. Kristdemokraterna har åkt land och rike runt och gett beskedet att alla förband ska vara kvar. Man vill inte medverka till att lägga ned ett enda förband. Eller vilket förband är Margareta Viklund beredd att lägga ned? Passa på att ta chansen och tala om vilket förband som Margareta Viklund tycker ska läggas ned! Det har inte kommit något sådant besked. Bilden har varit: Vi vill ha kvar allt det gamla, och dessutom vill vi ha mycket mer av det nya. Men det har man ju inte pengar till. Jag tycker att det hela är ganska charmigt. Det finns ett betänkande där kristdemokraterna i allt väsentligt får precis som de vill, och de tycker att det är bra - bortsett från detta med sjukvårdsresursen i högkvarteret. Ändå är det ett orerande över hur odugligt betänkandet och regeringens politik är, även när det sammanfaller med kristdemokraternas politik. Det är alltså mer retorik än innehåll, och det är beklagligt. Självfallet ska oppositionen opponera och regeringen regera. Men även oppositionen måste faktiskt ta ansvar.
Herr talman! Jag trodde att Håkan Juholt och jag satt i samma utskott, och att vi där har följt den debatt som har ägt rum. Vi sade då att propositionen inte var fullständig, vilket vi var eniga om skulle skrivas in i texten, vilket också skedde. Då har man väl rätt att kräva att få en mer klargörande bild av den situation som regeringen beskriver. Är inte det vår rättighet? Sedan sade Håkan Juholt att jag ska komma med nya förslag när det gäller ansvarsfördelningen. Men låt oss få se regeringens förslag först. Det har vi ju inte fått se, men det skulle vara intressant att få se det först. Vi kommer nog. Lugn, vi kommer.

Herr talman! Jag vill först instämma i det anförande som Henrik Landerholm inledningsvis höll. Jag vill också yrka bifall till den moderata reservationen gällande mom. 1 och i övrigt bifall till hemställan i utskottets betänkande. Tidigare i dag behandlades en motion som jag hade väckt, men som jag inte fick det minsta gehör för. Det gällde bl.a. det - i mitt tycke - osmakliga i att vi politiker själva fastställer våra egna arvoden. Jag var tydligen ensam om den åsikten bland oss 349 ledamöter, men knappast bland landets folk. Detta om den motionen. Då jag skrev motionen i detta ärende, som bl.a. gäller namn och traditionsfrågor, kände jag nog att det fanns en viss möjlighet att få ett visst medhåll. Jag hade dock inte trott - om jag ska vara ärlig - att motionen skulle tillstyrkas. Självklart är detta glädjande, och jag blev förstås nöjd då både socialdemokraterna och Centern väckte motioner med identiskt samma förslag. Herr talman! Vi har i Dalarna snart inte längre något regemente och någon brigad. Om exakt 23 dagar går Dalregementet i graven - detta som en följd av ett beslut som majoriteten i denna kammare har fattat, så den debatten har vi tidigare klarat av. Men då man fick se namnförslaget när det gäller vad den nya militärdistriktsgruppen i Falun-Dalarna skulle heta blev i alla fall jag bestört eller åtminstone irriterad. Trots ett omfattande remissförfarande där alla klart sade nej till namnet Dalagruppen kom förslaget att så skulle det heta. Det skulle inte skada med en viss lyhördhet ibland. Dalagruppen låter - förlåt mig - mera som ett företag i grossistbranschen som handlar kanske med hushållspapper och andra grossistvaror. Det är inget fel på sådana företag. Jag tror att det t.o.m. finns ett företag med namnet Dalagruppen. Dalarna, som nu inte kommer att ha annan militär representation än nämnda grupp, behöver alltså ett namn som har en anknytning till försvaret. Därför var det med glädje som det utskott som jag själv sitter i bestämde sig för att tillstyrka motionerna. Det var kanske lite av det som Tidningarnas Telegrambyrå skrev i förrgår: Riksdagen tar ton om försvarsfrågor! Det var bra uttryckt. Herr talman! Dalregementet är väl förankrat i bygden och i länet. Det har med sin 375-åriga historia en stabil bakgrund. Det är, enligt min mening, viktigt att försvaret har en god förankring - och där spelar namnet en roll - hos hemvärn och övriga frivilligorganisationer, hos kommuner och landsting, hos statlig förvaltning samt hos allmänheten. Namnet Dalagruppen har ju inte den minsta militära eller minsta försvarsanknytning. Och som jag tidigare sade: Det låter som ett aktivt grossistföretag i någon bransch. Landskapsregementet är sedan många hundra år en fast punkt i bygdens och i landskapets historia. Även om nu själva regementet läggs ned är namnfrågan viktigare än vad många kan förstå. Vi vet att redan inför 1992 års försvarsbeslut togs även traditionsfrågorna upp på stor bredd. Det är givet att det blev en stor förvandling när grundutbildningen upphörde. Men det är ju inte detsamma som att all utbildning läggs ned. Den delen kvarstår ju för hemvärn och andra inom frivilligförsvaret. Den militära närvaron i bygden blir självklart inte lika påtaglig som med ett levande regemente och en levande brigad. Kanske ska man gå tillbaka precis 100 år och likna det vid det läge som då rådde, att soldaten fanns hemma i den egna bostaden den tid han inte var inkallad till utbildning eller mobilisering. Med den liknelsen tycker jag att det är ett riktigt steg som vi tar i dag när vi fastställer namnet Dalaregementsgruppen. Jag tror också att det t.o.m. kan bidra till att behålla numerären och kanske öka den när det gäller hemvärnet. Dalarna har ju många hemvärnsområden och är ett starkt fäste för just hemvärnet. Om nu riksdagen går på utskottets förslag innebär det också att försvarets s.k. traditionsnämnd delvis får sin vilja igenom. Att ÖB och högkvarteret inte får det är en annan sak. Det finns andra frågor kring en nedläggning och kring traditioner. Det har bl.a. uppstått oro kring Dalregementets fana. Om detta ställde jag en fråga, och strax innan jag kom hit kom svaret från försvarsministern att Dalregementsgruppen kommer att kunna föra fanan. Jag vet att det har funnits oro kring detta. Men det var klara besked från försvarsministern som därtill, och det gläder mig, redan nu kallar den nya gruppen i Falun för Dalregementsgruppen i det svar som han lämnade alldeles nyss - detta innan riksdagen hunnit trycka på röstknapparna. Det hedrar försvarsministern att han så snabbt tagit till sig de intentioner som vi i utskottet har haft. Herr talman! Det här är en viktig traditionsfråga och inte bara en försvarsfråga. Det är ett stycke kultur. Det är t.o.m. en stor kulturfråga i mitt hemlän. Att sedan motionen tillstyrkts får jag liksom på köpet. Namnfrågan är dock det viktigaste.

Herr talman! I dagens betänkande från miljö och jordbruksutskottet behandlas dels en jaktproposition, dels fristående motioner från allmänna motionstiden. Från kristdemokraternas sida har vi välkomnat flera av de förslag som presenterades i propositionen Jaktens villkor. Vi har sett dem som steg i rätt riktning. Det handlar om ett stärkande av äganderätten och möjligheterna för enskilda att lämna tvingande jaktvårdsområden. Det handlar om att myndighetsutövning inom jaktområdet flyttas just till en myndighet. Till dels handlar det också om ökad jämlikhet mellan jägarorganisationerna, även om man i den delen inte gått hela vägen. Propositionen bygger i allt väsentligt på den statliga utredningen om jaktens villkor. Redan när utredningen presenterades för tre år sedan signalerade vi från kristdemokraternas sida att den inriktning som där redovisades hade vårt partis stöd. Det är ändå med viss förvåning som vi har konstaterat att det har tagit orimligt lång tid för regeringen att skriva denna proposition, även om resultatet har blivit relativt bra. På ett antal punkter har vi dock invändningar och också behov av förtydliganden. Trots att propositionen tar steg i rätt riktning för att stärka äganderätten och den enskildes möjligheter i de nya viltvårdsområdena, finns ännu en del övrigt att önska. I samband med skrivningarna om tvångsanslutning för samordning av viltvården står det bl.a.: Kraven gäller oavsett om fastighetsägarna är överens om att bilda området eller inte. Herr talman! Den typen av formuleringar och synsätt hör inte hemma i en modern rättsstat. Utgångspunkten bör i stället vara att det är på frivillig grund som man sluter sig samman för att samordna viltvården. Om man sedan finner skäl för tvingande omständigheter, ska det alltid vara ett undantag med särskild argumentation för detta. Dessvärre, herr talman, har nu också en utskottsmajoritet bestående av Centerpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna kört över såväl regeringen som Lagrådet på en viktig punkt. Utskottsmajoriteten anser det vara ett stort, allmänt intresse av fortsatta tvångsåtgärder och åsidosättande av äganderätten vad gäller småvilt - låt kalla det harjakt. Detta är för mig obegripligt. Likadant tycker nog övriga partier i utskottet, som faktiskt i denna del står bakom regeringens förslag. När utskottsmajoriteten nu sätter ut äganderätten på ett sluttande plan, innebär det i första hand två risker: Risk för bakslag i domstolar, vilket kanske inte är en risk utan en möjlighet sett utifrån majoritetens synpunkt, men också en risk för fortsatt uttunning av äganderätten. Vad vinns med detta? Varför tar majoriteten dessa risker? Jag hoppas att vi ska få ett svar i denna debatt från majoritetspartierna Socialdemokraterna, Vänstern och Centern på varför ni gör på detta vis. Herr talman! Det är bra att majoritetskravet för att bilda ett viltvårdsområde höjs. Principiellt borde det dock vara så att man ska vara överens för att ett område ska kunna bildas. Efter att den föreslagna förändringen nu behandlats här i riksdagen, bör regeringen genom utredningsförfarande undersöka förutsättningarna att ta steget fullt ut och ge äganderätten dess ursprungliga innebörd, dvs. att det ska vara frivilligt att bilda viltvårdsområden och deltagarna ska vara överens. Den föreslagna tidsfristen för när ett viltvårdsområde får upplösas är också det ett steg i rätt riktning men inte tillräckligt. Det finns ingen anledning att ha en tidsfrist på tre år i detta sammanhang. Det ska vara möjligt att upplösa en viltvårdsförening utan att någon tidsfrist inväntas, med beaktande av normala föreningsrättsliga regler. Det är i alla fall uppfattningen från kristdemokraternas sida. I fråga om att utesluta en fastighet om fastighetsägaren och viltvårdsföreningen är överens har propositionen frångått utredningsförslaget. På denna punkt anser vi det nödvändigt att uteslutning ska kunna ske om alla är överens. Utan tvekan utför Svenska Jägareförbundet stora insatser för viltvården. Samtidigt arbetar även Jägarnas Riksförbund med viltvårdsfrågor av liknande karaktär. Detta förhållande framgår också av olika beslut av regering och riksdag under lång tid, där det genomgående anges att uppdrag och arbetsuppgifter inom jakten och viltvården ska handhas gemensamt av de båda jägarorganisationerna. Formuleringen att Svenska Järgareförbundet ska ha ett allmänt uppdrag och ett huvudansvar för delar av viltvården och jakten kommer att medföra tolkningsproblem i olika avseenden. I denna del vore det bättre om man betonade samverkan mellan Svenska Jägareförbundet och Jägarnas Riksförbund. Dessa organisationer bör gemensamt ansvara för utbildning och information om viltvård och jakt. För denna verksamhet bör också, som propositionen anger, ett årligt bidrag utgå, lämpligen i form av ett rejält grundbidrag och utöver det ett medlemsbaserat bidrag. I övrigt, herr talman, behandlar betänkandet fristående motioner från allmänna motionstiden, vilket också leder till tillkännagivanden från utskottets sida. Jag återkommer till dessa. Vi kristdemokrater hade en motion också om älgjakten. Vad gäller älgjakten kvarstår kristdemokraternas syn att man ska värna rätten att fälla vuxen älg och att de med mindre marker ska ha rimlig chans att fälla vilt årligen. Jakttiden på licensområden kan i dag omfatta flera månader. I jämförelse med det måste det anses vara skäligt att man på de mindre markerna åtminstone har fem dagar på sig att fälla det enda djur som man har tillstånd att skjuta. Här vet vi att olika länsstyrelser försöker att begränsa tiden. Men jag anser att riksdagen borde fatta beslut om denna minimitid. I för skärgårdsbefolkningen viktiga frågor, som jakt på säl och skarv, tar nu utskottet initiativ som möjliggör för regeringen att finna former för jakt på säl. Också vad gäller skarven har utskottet stor förståelse för problematiken, även om man här avvaktar något. De snabbt växande bestånden av skarv utgör ett problem för yrkesfisket. Skärgårdsbefolkningen måste ha möjligheter att hålla skarvbeståndet på en för fisket acceptabel nivå. Enligt vår mening bör regeringen skyndsamt vidta åtgärder som gör det möjligt att inte bara hejda den snabba ökningen utan också decimera den befintliga stammen. Med tanke på att antalet skarvar ständigt ökar, bör den skyddsstatus som gäller för skarv ändras så att allmän jakttid kan medges där traditionell skarvjakt tidigare bedrivits. Vad gäller rovdjursfrågan ska regeringen återkomma med förslag efter remissomgången och den utredning som genomförts. Men redan nu anser vi kristdemokrater att rätten till nödvärn mot varg bör utvidgas och klart framgå av lagstiftningen. I dag krävs att angreppet ska ha påbörjats innan rätt att ingripa föreligger. Enligt vår mening bör djurägaren också ersättas för skador som varg orsakar på tamboskap och husdjur. Den enskilde ska inte behöva drabbas av höga försäkringspremier på grund av att det finns rovdjur där hundar och tamboskap vistas. Jag tror, herr talman, att den här typen av beslut kommer att underlätta debatten och göra det lättare att behålla de fyra stora rovdjuren, också vargen. I övrigt finns det många detaljfrågor i detta betänkande. Det är bra att regeringen nu får en beställning av utskottet på en redovisning av läget på många olika jaktområden. För övrigt står jag givetvis bakom samtliga kristdemokratiska reservationer till betänkandet. Vad gäller älgjakten hänvisar jag till det särskilda yttrandet. Jag hoppas att det nu kan bli lugn och ro vad gäller älgjakten, så att de med mindre marker också fortsättningsvis får rätten att fälla vuxen älg. Det finns ingen anledning att försöka komma åt dem. Det handlar om 4 000-5 000 älgar om året. Låt oss inte få en ny strid framöver omkring älgjakten. Låt det beslut som fattats ligga fast för lång tid. Vi hade som sagt många yrkanden och reservationer, men för tids vinnande yrkar jag bifall bara till reservationerna 2 och 20. Så vill jag, herr talman, till sist i detta som synes bli min sista debatt i denna kammare tacka mina utskottskamrater och mitt utskottskansli för gott och trivsamt samarbete. Det har varit lätt att arbeta i ett utskott med gott klimat även om vi då och då också har haft tuffa sakfrågedebatter. Det är så det ska vara i en levande demokrati. Jag vill också tacka talmanskollegiet och riksdagens ledamöter samt den alltid förstående riksdagspersonalen, som ställer upp i alla väder.